Fru talman! Jag sade inte att läget på arbetsmarknaden var bra i mitt inledningsanförande. Jag utvecklade detta i ett inlägg till Göran Hägglund. Jag pekade då på att jag inte var nöjd. Men vårt mål med att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000 står fast för socialdemokratin. Jag lyssnade också mycket noggrant på vad Torsten Gavelin pekade på. Han talade bl.a. om att pumpa in statliga pengar i dödsdömda sektorer. Det kanske vi tidigare har roat oss med, och det har i så fall både borgerliga och socialdemokratiska regeringar gjort tidigare. Torsten Gavelin pekade också på ALU, API och annat som finns på arbetsmarknaden. Jag vill ställa en fråga till honom. Vad gjorde den borgerliga regeringen för olika arbetsmarknadspolitiska insatser?

Fru talman! Näringsutskottets betänkande nr 8 om nya bilmotorer och alternativa drivmedel är naturligtvis mycket viktigt. Det är ett mycket intressant betänkande. Vidare är det mycket intressant att vi är fullt eniga i utskottet. Det borde ge betänkandet extra stor tyngd. Det är vad vi, naturligtvis, hoppas på. Det är viktigt att konstatera varför de olika yrkandena inte har tillmötesgåtts fullt ut. Det beror naturligtvis på att en del saker är på gång. Den energiuppgörelse som vi har träffat gör att alternativa drivmedel ändå finns med på dagordningen. Någonting kommer att hända relativt snabbt. I fråga om nya bilmotorer är det givetvis alltid bättre om det går att få en frivillig överenskommelse med den industri som skall sköta jobbet. Det finns yrkanden i detta sammanhang där man säger sig vilja pröva lagstiftning på något sätt. Utskottsmajoriteten tycker dock att en frivillig uppgörelse måste vara mycket bättre. Självfallet måste det vara så att de svenska bilindustrierna mycket väl känner att de från konkurrenssynpunkt måste ligga väl framme. Därför har man nog i viss utsträckning en förhoppning om att någonting kommer att hända här. Men det skall erkännas att man ibland har undrat varför den svenska bilindustrin inte vill hänga med i svängarna tillräckligt fort. Jag tror att man kommer att göra sitt yttersta. Om ingenting händer ligger naturligtvis lagstiftning, exempelvis à la Kalifornien, på lut. Fru talman! Det är ett bra betänkande och jag yrkar starkt bifall till hemställan i detsamma.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1997/98:NU8 behandlas utvecklingen av nya bilmotorer och alternativa drivmedel. Bakom betänkandet står ett enigt näringsutskott. Vad gäller de motioner som rör alternativa bränslen delar utskottets ledamöter i stort de ambitioner som ligger bakom motionärernas förslag om insatser för att få till stånd en ökad användning av alternativa bränslen. Utskottet konstaterar att ett omfattande forsknings och teknikutvecklingsarbete pågår beträffande alternativa bränslen och att frågor som rör alternativa bränslen behandlas i den trafikpolitiska propositionen. Vad gäller de motioner där man tar upp frågor om vikten av att motorfordons energiförbrukning minskar konstaterar utskottet att det även på detta område sker ett omfattande forsknings och utvecklingsarbete. Dessutom har svensk bilindustri åtagit sig att till år Volvo har som målsättning att år 2000 vara en av de ledande fordonstillverkare som har de från miljösynpunkt bästa bilarna. Volvo räknar med att 50 % av Volvo Personvagnars kostnader för produktutveckling under de kommande fem åren är relaterade till åtgärder för att reducera bränsleförbrukningen. Fru talman! Att utvecklingen i svensk bilindustri nu kraftfullt går mot produktion av bilar som förbrukar mindre energi är inte bara en miljöfråga utan också en fråga om att svensk bilindustri skall kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden. Jag yrkar härmed bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande NU8.

Fru talman! Arbetslöshetsförsäkringen har varit föremål för en rad förändringar under mandatperioden. En del har varit dåligt underbyggda förslag, och de flesta har slagit hårt mot de arbetslösa. Jag beklagar att den socialdemokratiska majoriteten i det här betänkandet återigen avslår Vänsterpartiets förslag när det gäller att rätta till en del av de här försämringarna. I Vänsterpartiet menar vi att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som skall leda från jobb till jobb. Den som har hamnat utanför arbetsmarknaden skall kunna ha en någorlunda säker försörjning under perioder av arbetslöshet för att kunna satsa all energi på att aktivt söka arbete eller delta i någon arbetsmarknadsutbildning för att bygga upp sin kompetens och återta en plats på arbetsmarknaden. Det handlar alltså inte om att omställa sig från en låg försörjning i arbetslöshetsförsäkringen till en ännu lägre försörjning i andra system, t.ex. socialbidrag. Med vår syn på arbetslöshetsförsäkringen är allt tal om en bortre parentes, dvs. en bortre gräns för ersättningen, inte alls relevant. Begränsade ersättningsperioder innebär att man lägger ansvaret för arbetslösheten på den arbetslöse själv i stället för på situationen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten blir ett individuellt problem. Tar man sig inte ur den blir straffet att ersättningen begränsas. Utskottets majoritet uttalar visserligen i dagens betänkande att det kan vara olyckligt med en bortre parentes, men man är inte villig att ställa sig bakom Vänsterpartiets yrkande om att avvisa de tidigare beslut om en bortre parentes som riksdagen faktiskt har beslutat att utreda. Man vill alltså inte klart och tydligt ta ställning för att ta bort detta. Detta innebär också att den socialdemokratiska kongressens beslut om att avvisa den bortre parentesen inte får genomslag i riksdagspolitiken. I stället säger majoriteten att man förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen i frågan. Det innebär i klartext att hotet om en bortre parentes, som utskottet faktiskt tidigare beslutat om, i praktiken inte är avförd från den politiska dagordningen. Visserligen har man svängt, och det är bra. Tidigare applåderade man nämligen det hela i utskottets betänkande. Det ser man om man går tillbaka och läser vad utskottet har sagt. Nu har man börjat resonera som Vänsterpartiet, men det stannar vid orden. Man avför inte frågan. Arbetsmarknadsministern har flera gånger uttalat sig i frågan och sagt att det inte är aktuellt med en bortre parentes. Men enligt utskottets majoritet är det tydligen inte dags att avfärda den. Skall arbetslösa fortsätta att leva med hotet hängande över sig? Vad säger Socialdemokraternas talesman Ingvar Johnsson om detta? Jag tycker att det vore bra om vi i debatten fick ett klart och entydigt besked. Den bortre parentesen för deltidsarbetslösa är faktiskt redan införd. Majoriteten avstår även den här gången från att ta bort den. I en riksdagsdebatt den 14 juni 1995 - det är snart tre år sedan - som handlade just om försämringarna för deltidsarbetslösa sade jag följande: Försämringarna innebär att efter en period skall deltidsarbetslösa inte få fyllnadsstämpla upp till heltid trots att de söker heltid. I stället skall det deltidsarbete man har haft utgöra grunden för ersättning för den nya perioden. Nivån sänks. Förslaget har precis samma karaktär som det som en borgerlig regering tidigare lade fram. Det lägger ansvaret för arbetslösheten på den deltidsarbetslöse. Fixar du inte arbete under första ersättningsperioden så minskar man ersättningen. Förslaget kommer främst att drabba kvinnor, och har nu drabbat kvinnor. Merparten av de deltidsarbetslösa är nämligen kvinnor. Regeringen angriper med det här förslaget de arbetslösa i stället för problemet, dvs. att vissa arbetsgivare konsekvent väljer att anställa ny personal på deltid i stället för att utvidga arbetstiden för redan anställda. De vill helt enkelt ha en obetald vikariepool som rycker in när behoven uppstår. Nu, snart tre år senare, finns regeln kvar. Den är en del av den backlash som drabbar kvinnorna i Sverige, och den är en del av en kvinnofientlig politik. Det är en särregel som utestänger främst kvinnor, eftersom det är främst kvinnor som har anställningsformen tillsvidareanställd på deltid. Den utredning som skulle ha sett över den bortre parentesen i arbetslöshetsförsäkringen skulle med förtur ha utrett just dessa regler för deltidsarbetslösa. Nu blir det ingen utredning. Utskottet skriver i stället att det är angeläget att denna reglering ses över, men man vill inte lämna något tillkännagivande i frågan. Det är alltså snart tre år sedan Vänsterpartiet lyfte fram den här frågan första gången. Men orättvisorna består. Hur länge till, Ingvar Johnsson? Kan vi få ett besked om det? Är detta den permanenta lösningen för Sveriges deltidsarbetslösa kvinnor? 1994 till val på att höja nivåerna. I stället sänkte man dem till 75 %. Nu har man återställt dem till den borgerligt låga nivån 80 %. I dag är Sveriges ekonomi sanerad och på väg upp. Skall de arbetslösas ekonomi vara på väg upp, eller tänker socialdemokraterna långtidsparkera de arbetslösa på denna borgerligt låga nivå? Vänsterpartiet har sagt att a-kassan måste höjas till 85 % i början av nästa mandatperiod för att på sikt återställas till den 90-procentiga nivån. Skall överskottet i ekonomin användas till att avbetala statsskulden så att vi kan uppfylla EMU:s konvergenskrav, eller är det dags för rättvisa även för de arbetslösa? Kommer Socialdemokraterna att vidhålla den borgerliga ersättningsnivån på 80 %? Under åren har arbetsvillkoren för kvalifikation till a-kassan skärpts. I dag krävs det sex månaders arbete med minst 70 timmar per månad för att kvalificera sig till a-kassan. Alternativt finns det en regel om 450 timmar inom sex månader med 45 timmar per månad. Detta skärpta arbetsvillkor innebär att alltfler utestängs från möjligheten att kvalificera sig. Det är lätt att se att det drabbar grupper som har en lös anknytning till arbetsmarknaden. Det handlar om ungdomar, invandrare och kvinnor. Vänsterpartiet har motionerat om att det är dags att analysera hur det skärpta arbetsvillkoret slår och vad det leder till i förhållande till ökat socialbidragsberoende samt hur det slår på andra ekonomiska system. Utskottet avslår vår motion. Motivet är att man säger att arbetsvillkoret är väl avvägt. Men varför vill man inte analysera konsekvenserna av det nya skärpta arbetsvillkoret och ta reda på hur det faller ut? Vi menar också att vissa arbetsmarknadspolitiska medel skall kvalificera till a-kassa. Det måste vara fullständigt obegripligt att jobba sida vid sida med en vikarie och själv vara anställd på rekryteringsbidrag. Man får lön från samma arbetsgivare, alla avtal gäller för alla, och arbetskamraten kvalificerar sig men inte den som är anställd med rekryteringsbidrag. Det är fullständigt obegripligt att man gör den här skillnaden. Vi anser också att det är dags att överväga under vilka förutsättningar långtidsarbetslösa tillfälligt kan befrias från skyldigheten att stå till arbetsmarknadens förfogande med bibehållen ersättningsrätt, dvs. att få möjlighet att ta semester med familjen. I dagsläget har de flesta långtidsarbetslösa ingen som helst ekonomisk möjlighet att avstå från ersättning under en eller två sommarveckor. De tvingas avstå från att besöka familj och vänner under sommaren när alla andra har möjlighet att umgås. De får någon form av husarrest i bostaden året runt för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Jag tror att det är dags att börja fundera över detta. Det är ingen lätt fråga, men det är någonting som vi måste gå vidare med. Slutligen, fru talman, en fråga som kan synas vara av ringa betydelse men som får konsekvenser för de individer som drabbas. Det handlar om överhoppningsbar tid i a-kassan vid adoption. I dag står det att tiden är överhoppningsbar från det barnet kommer i någons vård. Det är inte alltför ovanligt att människor reser utomlands för att hämta hem sina barn. Då får man ofta vänta i det främmande landet på rätt stämplar och andra handlingar medan barnet vårdas på barnhem eller av någon annan. Det är i dag oklart om den här tiden är överhoppningsbar. Det är oklart bland handläggarna på a-kassorna, särskilt som det lever kvar regler om att tid utomlands inte är överhoppningsbar. Vi har motionerat om ett förtydligande. Utskottets majoritet avvisar det. Jag skulle önska att vi fick ett förtydligande här nu i debatten. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1

Fru talman! I mitt anförande kommer jag bara att anknyta till min motion om inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. Det har blivit resultatet av den långa avstängningen från a-kassan för dem som själva säger upp sig. Jag ifrågasätter om det beslutsunderlag som vi hade för att utöka avstängningstiden var tillräckligt bra. Bl.a. uppskattade Arbetslöshetskassornas samorganisation att 10-15 % av de som ansöker om ersättning från a-kassa är arbetslösa efter att ha sagt upp sig själva. Så många är det alltså som säger upp sig själva - ända upp till 15 %. Det saknas kunskap om hur många av dessa som skaffar nytt jobb under själva avstängningstiden. Inte heller vet man hur lång ersättningsperiod denna grupp har innan de får något nytt jobb. Än mindre vet man hur många som eventuellt hamnar i långvarig arbetslöshet. Vi i Miljöpartiet tycker att det borde ha funnits en samlad bild av detta innan man fattade beslutet förra året. I nuläget saknas fortfarande kunskap om det här problemet och om den förlängda avstängningsperiodens inlåsningseffekter. Detta är också en brist enligt De som ansöker om a-kasseersättning efter egen uppsägning har minskat i antal. Det kan man se. Det tolkar man så att de som har haft de ekonomiska möjligheterna eller som har vågat fatta besluten antingen har gjort det genom att säga upp sig snabbt innan beslutet om förlängd avstängningsperiod fattades eller också har de ändå vågat fatta beslutet. Kvar finns de som av olika anledningar inte vågar säga upp sig, och de mår väldigt dåligt. Arbetslivsinstitutet har tittat på detta. Den förra undersökningen som professor Gunnar Aronsson gjorde säger att den grupp som inte vågar säga upp sig mår väldigt dåligt. Det har man sett. Det är 28 % av de fast anställda som inte anser att de jobbar i sitt önskade yrke. Nu har ju Gunnar Aronsson kommit med en ny undersökning. Den visar att det mest är kvinnor som inte vågar säga upp sig. Enligt den här forskningen får dessa människor psykosomatiska problem i form av ont i huvudet, trötthet och nedstämdhet. Om man ser detta i relation till regeringens arbetslinje, kan man se att de här reglerna skulle stimulera till arbete. Den förlängda avstängningsperioden blir då kontraproduktiv. De som har arbeten som de vill ta sig ifrån jobbar allt sämre, och de arbetslösa som skulle kunna träda in i stället mår dåligt av fortsatt arbetslöshet. Fru talman! Jag tycker att de hårda avstängningsreglerna i dag är förkastliga. Bl.a. kan man se att detta naturligtvis leder till produktivitetsförluster i ekonomin eftersom så många som 28 % är felplacerade. Med en marknadsattraktiv utbildning har man möjlighet att byta, och då har man självfallet de bästa förutsättningarna att kunna gå direkt till en ny anställning. Men nu är det så att 25 % av denna grupp inte vågar göra detta på grund av rädsla för principen om sist in - först ut. Jag tycker inte att det behöver motsäga tesen om inlåsningen som jag har nämnt förut. Det är snarare en annan aspekt på frågan. Det bekräftar att inlåsningseffekterna måste analyseras i ett brett perspektiv. Jag tycker att detta borde utredas. På sista tiden har jag också sett många insändare med budskapet att man inte vågar säga upp sig utan att det är bättre att tiga, bita ihop tänderna och behålla sitt arbete. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 8 i betänkandet.

Fru talman! Det här betänkandet rör bl.a. ett antal motioner om arbetslöshetsförsäkringen från höstens allmänna motionstid. Bland de motioner som behandlas finns bl.a. en kristdemokratisk kommittémotion. Det känns något stympat att den här debatten kommer nu. Det känns som om frågorna är litet ryckta ur sitt sammanhang. Utskottet har ju behandlat motioner i samma ämnen i andra sammanhang under det här riksmötet. Jag skall därför fatta mig mycket kort i den här debatten och bara kommentera ett par av de reservationer som vi kristdemokrater har fogade till betänkandet. Reservation nr 2 handlar om tidsgränsen för ersättningsrätten från arbetslöshetsförsäkringen. Om man studerar betänkandet kan man se, framför allt på s. 4 och 5, hur utskottet blickar tillbaka på historien när det gäller hur frågan om den s.k. bortre parentesen har hanterats under den snart gångna mandatperioden. Om man uttrycker det väldigt försiktigt kan man säga att det inte är ord som konsekvens, tydlighet och beslutsamhet som främst kan kopplas till den här frågan. Här har det varit en slalomåkning som väl kan tjäna som ett avskräckande exempel när det gäller vankelmod och velighet. Jag är väl medveten om att detta är rasande svåra frågor. Vi har ingen alldeles bra lösning på dem. Men det hattande som har varit på det här området från utskottsmajoritetens sida, där man ena gången beslutar si, för att nästa gång riva upp det, för att sedan komma tillbaka till en ny lösning, för att sedan peka på en utredning osv., är naturligtvis inte alldeles lyckat ur medborgarnas synpunkt. Vi för vår del är inte beredda att genomföra en strikt bortre parentes utan att det finns en färdig mekanism för att fånga upp den mängd människor som skulle utförsäkras i ett arbetsmarknadsläge som dagens. Det handlar ju om fantastiskt många människor. Vi erbjuder oss självfallet att delta i alla utredningar och diskussioner som kan leda fram till en socialt acceptabel ordning och som samtidigt innebär att arbetslöshetsförsäkringen åter blir en omställningsförsäkring, inte en evig försörjningsgaranti. Det är också vad utskottet säger i sitt betänkande. Det får inte vara så att arbetslöshetsförsäkringen omvandlas till en evig försörjning, utan vi måste få en ordning där den åter blir en omställningsförsäkring. Dessa mekanismer är inte alldeles lätta att hitta. Det finns all anledning att detta görs. Vi har sagt att vi tycker att det borde göras i form av en parlamentarisk utredning, vilket utskottets majoritet inte anser vara riktigt. Reservation nr 3 i betänkandet som vi delar med Folkpartiet handlar om finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Vi för vår del är övertygade om att en större egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen skulle bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. För den enskilde skulle den ökade kostnaden kompenseras genom sänkta egenavgifter på andra områden. Ekonomiskt blir alltså omläggningen neutral för den enskilde a-kassemedlemen och för statskassan. Den stora vinsten med förslaget skulle vara att vi får en bättre fungerande arbetsmarknad genom att kopplingen mellan lönebildningen och avgiften till akassan blir tydligare än vad den är i dag, när statskassan ju är den stora finansiären. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla de kristdemokratiska reservationerna som är fogade till betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 3.

Fru talman! För oss socialdemokrater är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Därför är det glädjande att arbetslösheten nu minskar kraftigt. Arbetslösheten är nu den lägsta sedan 1992. Antalet nyanmälda lediga platser är det högsta på sju år och antalet arbetslösa är nu drygt 80 000 färre än för ett år sedan. Vi kommer att lyckas med löftet att halvera arbetslösheten till år 2000. Därefter skall vi ta nästa steg mot vårt mål, full sysselsättning. Utvecklingen nu visar att vi äntligen är på rätt väg. A-kassan spelar en viktig roll i denna kamp mot arbetslösheten. Den bidrar till trygghet i förändringen och den stimulerar till att ta nya steg. Det var därför viktigt att riksdagen för tio månader sedan kunde fatta beslut om en omfattande reformering av a-kassan. Reformen hade föregåtts av en överenskommelse med såväl LO som Centerpartiet. Denna breda förankring var en garanti för en långsiktigt stabil och uthållig försäkring. Reformen innebar att vi i dag har en a-kassa som är allmän och sammanhållen. Vi har en a-kassa som har byggts upp med en grundersättning och en tilläggsförsäkring. Vi har en a-kassa där arbetslinjen har tydliggjorts. Genom beslutet uppfylldes också löftet att höja ersättningsnivån till 80 %. Såväl grundbeloppet som högsta dagsersättning höjdes. Dessutom förbättrades villkoren för företagare. Sammantaget innebar besluten att tryggheten för den som drabbas av arbetslöshet ökade väsentligt. Tillsammans med Centern stod vi socialdemokrater för en stabil och sammanhållen försäkring. Fru talman! Mot vårt alternativ skall man ställa moderaternas. För ett år sedan när frågan var uppe här i kammaren nöjde sig inte moderaterna med att gå emot de förbättringar som regeringen föreslog för de arbetslösa. Moderaterna föreslog dessutom mycket kraftiga försämringar av de tidigare villkoren. Moderaterna vill ha en a-kassa med mycket hög kvalifikationströskel, mycket kort ersättningstid och skyldighet att även ta extremt lågavlönade jobb. För en sådan nästan värdelös a-kassa skulle medlemmarna betala kraftigt höjda avgifter. Så såg den moderata visionen ut, och jag tror inte att den har ändrat sig. Jag vill säga här i kammaren att om vi i dag hade haft en sådan a-kassa som moderaterna ville införa skulle tiotusentals arbetslösa som i dag har ersättning aldrig ha fått tillträde till försäkringen. Dessutom skulle över en kvarts miljon arbetslösa kastas ut från försäkringen. För den som blir arbetslös i tre år skulle den totala ersättningen från akassan bli knappt mer än en tredjedel mot dagens ersättning. På frågan om vad som skulle hända med dem svarade moderaternas partiledare: Det får vi se. Så ser moderaternas brutala och löntagarfientliga politik ut: nästan värdelös a-kassa, urholkad arbetsrätt, försvagade kollektivavtal, avvecklad arbetsmarknadspolitik, inget kunskapslyft. Så tänker de pressa tillbaka löntagarna så att moderaternas låglöneväg kan förverkligas. Den mest brutala delen i moderaternas alternativ till a-kassa är att ersättningstiden begränsas till en 300-dagarsperiod. Därefter kan inga aldrig så ambitiösa utbildningar eller åtgärder ge någon ny period. Därefter väntar bara socialbidrag, om nu kommunerna i moderaternas Sverige har några pengar till detta. Det är moderaternas alternativ. Det är en avvecklingsförsäkring som fjärmar den arbetslöse från arbetsmarknaden. Det är ett alternativ som folkpartister och kristdemokrater här i kammaren måste förhålla sig till. Det är det som är det borgerliga regeringsalternativets politik, och det måste Göran Hägglund och andra förhålla sig till. Fru talman! Som utskottet framhåller är a-kassans uppgift att ersätta den enskilde för inkomstförlust under en omställningsperiod fram till ett nytt yrke. Denna ersättning är begränsad i tiden, men arbete eller aktivitet inom arbetsmarknadspolitiken återkvalificerar till en ny period. Starka skäl talar för att den arbetslöse skall vara garanterad en rimlig försörjningsnivå så länge han eller hon anstränger sig för att finna ett nytt arbete och att öka de egna chanserna att få jobb. Arbetsmarknadspolitiken skall stödja dessa ansträngningar. Om då en återgång till arbete ändå inte blir möjlig och det beror på läget på arbetsmarknaden kan man ställa frågan om detta bör gå ut över den enskilde. Då kan man ju inte säga att försäkringen skapar vare sig inlåsning eller ger svaga incitament. Men en försäkring utan en bortre tidsgräns kräver att den enskildes ansvar tydliggörs. Rätten till ersättning kan förutsätta byte av bostadsort, yrke, bransch och förändrade anställningsformer. Här anser utskottet att de individuella handlingsplanerna kan fylla en viktig funktion, och krav på fullföljande av handlingsplan skall kunna ställas som villkor för ersättning. Jag vill här säga att det Ingrid Burman sade om vad vi hade sagt att regeringen skall återkomma med inte är korrekt. I betänkandet står det att regeringen skall återkomma därför att även en sådan modell som utskottet skisserar kräver en rad överväganden. I flera av de övriga reservationerna föreslås nu förändringar i den a-kassa som varit i kraft endast några månader. Jag noterar att ändringar nu föreslås även av partier som förra året gjorde ett stort nummer av att regeringen gjort alltför många förändringar under för kort tid. Folkpartiet och Kristdemokraterna vill höja den egna avgiften mycket kraftigt. Som utskottet framhåller finns det starka skäl mot en sådan lösning. Det nuvarande systemet är enkelt, reservanternas förslag är krångligt och svårt att överblicka. I motionen säger ni att denna finansiering skall ske med motsvarande sänkning av egenavgifterna i sjukförsäkringen. Men de har ni väl varit med och förbrukat i sin helhet till pensionssystemet? Nu skriver ni att det skall kompenseras av sänkta egenavgifter på andra områden i reservationen. Vad då för egenavgifter? Var finns de miljarderna? Ni försöker väl inte mörka finansieringen av ert eget förslag? Göran Hägglund satt själv för en stund sedan och röstade med anledning av SfU10 på en skrivning som säger: Utskottet konstaterar att en allmän egenavgift numera uttas enbart som allmän pensionsavgift avsedd att finansiera pensioner. Det skall bli intressant att höra vad det finns för svar på den frågan. Beträffande ändringsförslagen vad gäller arbetsvillkoren anser utskottet nu liksom förra året att arbetlöshetsersättningen bör bygga på en fast förankring på arbetsmarknaden. Det innebär att anställningar som finansieras med subventioner av konjunkturberoende art inte bör kvalificera för förstagångsersättning. Vad gäller ersättning vid arbetslöshet under del av vecka anser utskottet att det är angeläget att den nuvarande regleringen ses över och förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av en sådan översyn. Med hänvisning till att regeringen redan har betonat vikten av att de arbetssökande skall stå till arbetsmarknadens förfogande avstyrks kd:s förslag om ytterligare skärpning av reglerna i denna fråga. Utskottet avslår likaså kd:s förslag vad gäller familjehem. Beträffande Miljöpartiets reservation om sanktionsreglerna vad gäller deltagande i kunskapslyftet vill utskottet hänvisa till att reglerna inte är absoluta utan att en prövning görs i det enskilda fallet av om sökanden kan anses ha giltig anledning. Det gäller även när någon avböjer erbjudande om utbildningsplats eller avbryter påbörjad utbildning. Vad avser Vänsterpartiets motion om adoptivbarn är utskottets bedömning den att motionärernas krav är tillgodosedda genom den nya regel som infördes förra året. Fru talman! Jag vill sammanfattningsvis säga att förra årets reform innebar att vi fick en modern akassa som ger trygghet för dem som drabbas och som kan bidra till att bygga broar till nya jobb och utveckling. Moderaterna vill riva upp reformen och ersätta den med ett system som skulle ställa en kvarts miljon arbetslösa utan försörjning. Deras tilltänkta regeringspartner tar inte med kraft avstånd från detta. Så ser alternativen i svensk politik faktiskt ut när det gäller tryggheten för de arbetslösa. Jag yrkar därför avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt begära replik på Ingvar Johnssons anförande, men efter att ha lyssnat ordentligt på det kan jag inte avstå från att göra det. Ingvar Johnsson ger sin bild av den moderata politiken och säger att kristdemokrater, folkpartister och andra måste förhålla sig till den. Vi har presenterat vår politik, och jag tror att Ingvar Johnsson, som är en noggrann herre, har studerat de motioner som har lämnats från olika partier och sett att Kristdemokraterna har en politik, Folkpartiet en annan och Moderaterna en tredje politik. Jag står för Kristdemokraternas politik i det här avseendet. När det gäller egenavgifterna är det, som jag sagt, så att vår motion väcktes i höstas i samband med riksdagens budgetbehandling och tar hänsyn till den situation som då rådde. Som Ingvar Johnsson säger har det sedan dess nåtts en pensionsuppgörelse som ledde till en annan ordning när det gällde egenavgifterna. Vi säger att riksdagen borde tala om för regeringen att en ändring skall ske av a-kassan så att man får en bättre fungerande a-kassa än den som man i dag har. Jag tror att vårt förslag leder till detta, och jag tror att Ingvar Johnsson innerst inne tycker detsamma. Ingvar Johnsson tar också upp frågan om arbetslösheten och säger frankt: Vi kommer att klara att gå ned till 4 % öppen arbetslöshet till år 2000. För Ingvar Johnsson återstår bl.a. att övertyga Konjunkturinstitutet, som i sin prognos i dag, vilken ligger till grund för mycket av regeringens tänkande framöver, anger att vi kommer att ha 6 % öppen arbetslöshet till år 2000. Om han inte litar på mig, kanske han litar på den förre statssekreteraren Svante Öberg, som är chef för Konjunkturinstitutet och som säger: Jag tror inte att socialdemokraterna - tyvärr, tyvärr och åter tyvärr - kommer att lyckas med sin målsättning.
Fru talman! Man märker att valet och de tilltänkta regeringsförhandlingarna, om olyckan skulle vara framme, närmar sig. Det avståndstagande från moderaternas förslag som vi för ett år sedan hörde från Dan Ericsson var nu som bortblåst när vi fick lyssna till Göran Hägglund. Jag tycker att det är ett mycket tydligt besked om att kristdemokraterna inte alls är beredda att hålla fast särskilt väl vid sitt förslag, som naturligtvis är oerhört mycket mer sympatiskt än det moderata. För att återkomma till egenavgifterna vill jag, fru talman, säga att det är helt fantastiskt. Man föreslår en finansiering om mellan 5 och 10 miljarder, som bara har ramlat bort, genom att ändra ordet "sjukförsäkring" i motionen till "andra egenavgifter", enbart med hänvisning till att det som skett inte var känt i höstas. Det är dessutom, Göran Hägglund, i SfU10 inte nog med att de här pengarna har försvunnit. Ni skriver dessutom i ett särskilt yttrande att ni tycker att de enda egenavgifter som är kvar skulle sänkas med 2 %. Då fattas det väl 7-8 miljarder kronor till. Detta går inte ihop När det sedan gäller arbetslösheten är det naturligtvis så att både det som har sagts i budgeten och det som sägs av Konjunkturinstitutet är räkneexempel, som visar vad arbetslösheten skulle kunna bli om vi inte sätter in ytterligare åtgärder, om så behövs. Regeringen har gång på gång sagt att om det behövs, kommer man att få sätta in flera åtgärder.
Fru talman! Socialdemokraterna kunde naturligtvis tala med en myndig stämma om de i sitt handlande vore alldeles konsekventa och tydliga. De inledde den här mandatperioden med ett intimt samarbete med Vänsterpartiet för att sedan kasta sig in i ett samarbete med Centerpartiet. När Ingvar Johnsson i sin frustration inte kan komma åt vårt förslag, som han kanske tycker är hyggligt när det gäller den bortre parentesen, kastar han sig i stället över moderaterna och hävdar att kristdemokraterna står för samma politik som de, trots att jag just har förklarat att kristdemokraterna står för den politik som vi själva har presenterat i våra egna motioner. Något annat kan vi inte gärna ställas till svars för, eller hur? Egenavgifterna gäller inte 1998 utan har överförts till pensionssystemet. De gäller först från 1999, som Ingvar Johnsson torde veta. Det är också fråga om en hemställan till regeringen att regeringen skall återkomma med ett förslag till riksdagen om vilken typ av arbetslöshetsförsäkring som vi skall ha och vilken teknisk utformning den skall ha.

Fru talman! Jag konstaterar att Kristdemokraterna och Folkpartiet tydligen inte har någon finansiering av sitt förslag. Detta får mig att tänka på galten Särimner, som kunde slaktas på kvällen, återuppstå på morgonen och slaktas igen. Så sker väl nu tre gånger enligt kd. Först slaktas den för att användas till pensionsavgifterna, sedan slaktas den för att användas den andra kvällen till a-kassan och därefter slaktas den en tredje gång för att användas till sänkning av egenavgifterna. Jag tycker att det är ett fantastiskt förslag som vi här har fått bekräftat. Jag tycker att det finns anledning så här nära ett val ställa frågan om kristdemokraterna under några omständigheter kan tänka sig att stödja moderaternas bedrövliga a-kassa.

Fru talman! Jag delar Ingvar Johnssons uppfattning att vi skall ha en stabil och uthållig a-kassa. Jag kan också ställa mig bakom Ingvar Johnssons analys av det moderata förslaget till a-kassa. Det går en skarp skiljelinje i den svenska politiken när det gäller synen på a-kassan. Så långt är vi överens, men när vi sedan kommer fram till hur a-kassan ser ut i dag måste man konstatera att a-kassan under den här mandatperioden har närmat sig det som det borgerliga förslaget innebär. Det handlar om sänkta ersättningsnivåer och om diskussioner om en bortre parentes. Visst kan vi försöka tolka det som utskottet skriver, men när det gäller den bortre parentesen kvarstår faktum: Man tillstyrker inte vårt förslag att en gång för alla avfärda den bortre parentesen. Kanske kan Ingvar Johnsson ge besked i det här replikskiftet. Kan vi avfärda allt tal om den bortre parentesen, och vad händer med de 100 000 kvinnor som redan har fått en bortre parentes? Skall de fortsätta att leva i det system som Ingvar Johnsson har kritiserat så hårt när det gäller den moderata politiken men som administreras av socialdemokratin vad avser över
Fru talman! Först skulle jag vilja säga till Ingrid Burman att förra årets beslut innebar en ökad trygghet för de arbetslösa. Bl.a. återställde vi ersättningen till 80 %. Trots alla de förbättringarna hade Vänsterpartiet väldigt många reservationer då, och man upprepar nu sina förslag. Jag tycker att det är viktigt att säga att vi naturligtvis är överens om att vi skall ha en a-kassa som ger trygghet för den arbetslöse. Vi är också överens om att a-kassan stimulerar den enskilde att ta nya steg. Vad som skiljer oss och Vänsterpartiet åt är ju att Vänsterpartiet så ofta talar som om den ekonomiska krisen inte hade funnits. Jag tror att med den politik som Vänsterpartiet i övrigt för hade de arbetslösa riskerat att fastna på botten av ett fortsatt ekonomiskt moras. Ingrid Burman återkommer till frågan om den bortre gränsen. Det låter som om hon tycker att ett eget uttalande från mig skulle vara av större värde än vad arbetsmarknadsministern har sagt. Jag får väl ta det som en komplimang, men jag har inget eget uttalande. Jag har nämligen precis samma åsikt i frågan som vad arbetsmarknadsministern har. Vi borde kunna vara mer överens om att den akassa som vi nu fick var ett väldigt viktigt och stort steg framåt för tryggheten för de arbetslösa.
Fru talman! Vänsterpartiet återkommer nog med förslag så länge som a-kassan inte har rimliga ersättningsnivåer och rimliga garantier bl.a. för deltidsarbetslösa kvinnor. När det gäller den ekonomiska krisen vet Ingvar Johnsson mycket väl att Vänsterpartiet aktivt bidrog till att förstärka statsbudgeten i samarbete med Socialdemokraterna under hösten 1994. Den största delen av saneringsarbetet genomfördes då. Ingvar Johnsson vet också att de prognoser som vi hade för utfall av det här saneringsarbetet har besannats. Ingvar Johnsson vet mycket väl att det nu finns ett överskott i statens budget och att diskussionen handlar om att avbetala statsskulden. Min fråga var: Kan man tänka sig att nu också återställa, dvs. höja, nivåerna så att de arbetslösa får något bättre villkor? Eller är det viktigare att uppfylla EMU:s konvergenskrav, som innebär att vi först måste prioritera avbetalningen på statsskulden? Det är ett politiskt val man kan göra. Ingvar Johnsson undviker konsekvent att svara på frågan vad som händer med de kvinnor som har deltidsarbete på tillsvidareanställning. Ingvar Johnsson lyfte upp vad det innebar för alla människor som i det moderata systemet skulle utförsäkras, men han vill inte kommentera detta att man själv ger underlag för och administrerar ett system som hotar försörjningen för just deltidsarbetande kvinnor. Jag tycker att det här är någonting som även den socialdemokratiska gruppen och regeringen borde ta sig en allvarlig funderare på, därför att det är särregler som drabbar kvinnor.
Fru talman! Jag hade just tänkt svara på den frågan i den andra repliken. Vad gäller ersättning för del av arbetsvecka skriver utskottet att det inte är tillfredsställande att människor förlorar anknytningen till arbetslivet genom att välja att lämna arbetet för att inte förlora ersättningsrätten. Där är vi överens. Vi skriver också att arbetsförmedlingarna har i uppdrag att öka insatserna för de deltidsarbetslösa, och för dessa är det också viktigt att vi genom en lagändring ger företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad. Det enda som skiljer oss åt är ju att vi utgår från att regeringen återkommer - det sade jag också i mitt inledningsanförande - medan ni däremot har velat markera detta ytterligare genom att skriva det i en reservation. Vi tar på alla sätt och vis denna fråga på allvar. Det är inte aktuellt att höja ersättningen utöver 80 %. Jag tycker att det är litet billig argumentering när man frågar om de arbetslösa eller EMU är viktigast. Det är naturligtvis så oerhört viktigt, inte minst för de arbetslösa, att landets ekonomi är i ordning. Det var på grund av att landets ekonomi kördes i botten som vi över huvud taget drabbades av den höga arbetslösheten och som vi tvingades spara även i de här systemen. Därför skall vi inte göra den debatten alltför enkel, Ingrid Burman.

Fru talman! Från moderat sida har vi den här gången valt att lägga ett särskilt yttrande i stället för en reservation, då det inte var så länge sedan som den här frågan behandlades här i riksdagen. Då framförde vi våra åsikter om hur arbetslöshetsförsäkringen borde vara utformad. Vi säger, precis som har sagts här, att arbetslöshetsförsäkringen bör vara tidsbegränsad. Vi anser också att i kombination med ändrade regler för återanställning i lagen om anställningsskydd kommer detta att säkerställa att den arbetslöse har starka drivkrafter att ta arbete. Den inkomstrelaterade delen av försäkringen bör omfatta 300 dagar. Men vi har också sagt att det för äldre arbetslösa kan behövas ett kompletterande skydd under ytterligare högst 200 Låt mig påpeka för Ingvar Johnsson att vi säger att det skall understrykas att dessa drivkrafter måste motsvaras av ett klimat där nya arbeten skapas. Det är alltså ett samhälle som är helt annorlunda än det socialdemokratiska samhället, där det inte skapas några nya arbeten. Detta skall då genomföras i samband med vår strategi för fler arbeten samtidigt med reformeringen av försäkringen. Det är alltså viktigt att ha det här i bakgrunden. Jag skall återkomma till Ingvar Johnsson litet senare i mitt anförande. Det är alltså klart vad vi säger och vad vi vill. Vi vill ha en bortre parentes. A-kassan får inte bli en evig a-kassa, som människor lever på år efter år, med mer eller mindre konstlade åtgärdspaket för att kvalificera till en ny a-kassa. En evig a-kassa ger dåliga incitament för att söka jobb. Många kommer in i ett vaneberoende av att vara utan arbete. Man lär sig att leva bra på det och undviker i många fall att söka jobb. Detta kan väl inte vara den socialdemokratiska regeringens mening. Denna regering har ju totalt misslyckats med att komma till rätta med arbetslösheten. Inte sedan 1974 har så få arbetat i Sverige och så många haft a-kassa eller bidrag. Det är skrämmande. Regeringen har totalt misslyckats med att minska arbetslösheten, bl.a. av dogmatiska skäl. Man vågar inte gå emot LO och facket. Det gäller även a-kassan och den bortre parentesen. Frågan är om det är LO eller regeringen som bestämmer politiken, men med tanke på LO:s generösa bidrag av medlemmarnas pengar blir det väl som LO vill. Frågan om den bortre parentesen skjuts nu upp ännu en gång - den skjuts upp gång på gång. Socialdemokraternas och regeringens syn på den bortre parentesen är annars en fantastisk historia. Bara genom att läsa texten i dagens betänkande får vi en uppvisning i obeslutsamhet och tvekan som man inte trodde var möjlig. Fru talman! Att en socialdemokratisk regering och ett arbetsmarknadsutskott kan vara så - ursäkta ordvalet - veliga är otroligt. Låt oss se vad som har hänt de senaste åren. Jag skall citera vad det står i arbetsmarknadsutskottets betänkande. "Frågan om en bortre gräns för ersättningsrätten har behandlats i utskottet vid skilda tillfällen under senare år. Utskottet har då understrukit försäkringens roll av omställningsförsäkring. I sitt yttrande till finansutskottet med anledning av den s.k. sysselsättningspropositionen sommaren 1996 - såg utskottet det som naturligt att denna princip konkretiserades genom lagregler om en bortre gräns i försäkringen. Riksdagen godkände också - det lagförslag i ämnet som regeringen hade lagt fram i propositionen och som skulle träda i kraft vid årsskiftet 1996/97. Att riksdagen senare samma år fattade beslut om att skjuta på genomförandet hade samband med de betänkligheter som utskottet uttryckt redan i det nyssnämnda yttrandet - I anslutning till beslutet om att skjuta på ikraftträdandet av regler om en bortre gräns underströk arbetsmarknadsutskottet ännu en gång principen om att det skall vara en försäkring vid omställning med en bortre gräns för ersättningen. I förra vårens proposition om en allmän och sammanhållen försäkring - fanns inget konkret förslag om en bortre gräns men det fördes ett resonemang i frågan". Nu vill regeringen enligt propositionen analysera och utreda problemen vidare innan en tidsbegränsad ersättning införs. Vid utskottsbehandlingen hänvisade arbetsmarknadsutskottet till den uppfattning som utskottet framfört flera gånger tidigare om att man borde överväga någon form av begränsning. Här ser man hur utskottet under ett antal år har intagit helt olika ståndpunkter varje gång ärendet behandlats. Man går kring frågan som kring het gröt. Man skriver också följande i dagens betänkande. "Det är av största vikt att försäkringen inte uppfattas som en permanent försörjningsmöjlighet". Där talar man också om att det inte skall vara för evigt. Man skriver också följande: "Med en försäkring utan en absolut bortre tidsgräns måste man enligt utskottets mening också på olika sätt klargöra och ytterligare markera den enskildes ansvar". Så avslutar man med att säga att utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen i denna fråga. Ingen kan beskylla regeringen för att vara ett under av klarhet, som jag har visat tidigare. Det är tragiskt, tycker jag, att landet leds av en regering som av rädsla för bl.a. facket inte ens vet vad den vill. Vet man vad man vill gäller det enbart några månader. Då vet man vad man vill igen, men man vill inte det man ville för några månader sedan utan något nytt, som eventuellt kan hänskjutas till en utredning. Majoriteten kan också skriva att utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen i frågan. Frågan är vad regeringen tycker då. Jag måste säga att det känns ganska skönt att stå här framme och veta att vi har en klar uppfattning, och att vi har en enda uppfattning, vilken jag redovisade för en stund sedan. Vi moderater vet klart och tydligt vad vi tycker. Det skulle vara skoj om vi fick reda på regeringens åsikter i denna fråga. Så vill jag avslutningsvis tala lite grand kring Ingvar Johnssons angrepp på oss moderater. Han sade tidigare att valrörelsen närmar sig. Det häftiga angreppet på oss moderater gjorde det ganska tydligt. Till att börja med talade Ingvar Johnsson om att det går bra för Sverige. Han nämnde ett antal uppgifter, där kampen mot arbetslösheten var den viktigaste. Det är synd att ni inte har visat detta. Det är synd att vi kan konstatera att vi inte har haft så litet folk i arbete sedan 1974. Jag skulle vilja ha svar från Ingvar Johnsson på dessa frågor: Vad beror det på att det finns så få arbeten? Anser man det inte vara viktigt att få folk i arbete? Är åtgärderna det viktigaste? Det ser bra ut i statistiken. Vad beror det på att vi har fått flaskhalsproblem? Ingvar Johnsson säger att man skall lösa problemen fram till år 2000. Skall det ske genom fler åtgärder? Skall det ske genom fler kunskapslyft? Hur skall man lösa problemen? Det verkar inte som om antalet jobb skulle öka i detta fall. Sedan vi bytte regering och ni kom till makten har 150 000 jobb försvunnit. Det skulle vara intressant att höra Ingvar Johnssons kommentar till de siffrorna. När vi hade regeringsmakten ökade antalet jobb. Sedan dess har antalet jobb minsann inte ökat.
Fru talman! Först vill jag tacka Kent Olsson för att han bekräftade allt jag sade. Sedan vill jag säga att jag förstår varför Kent Olsson låter så upprörd. Han vill inte ge de arbetslösa någon trygghet. Han vill kasta ut en kvarts miljon arbetslösa ur a-kassan och hänvisa dem till socialbyrån. Undra då på att han blir upprörd när jag talar om att de arbetslösa skall ges trygghet och om positiva åtgärder för att befria dem från långtidsarbetslöshet. Kent Olsson blir också upprörd när jag talar om att arbetslösheten sjunker. Han tycker väl att de jobb som tillskapas bara är terapiarbeten. Han var inne på kunskapslyftet, som tydligen inte är särskilt viktigt. Jag undrar var moderaterna egentligen står i frågan om hur vi skall kunna utveckla vårt land vidare med kunskaper. När det gäller jobben talar siffrorna sitt tydliga språk. Det går allt bättre för Sverige. Men för dem som trots allt kommer att vara arbetslösa - nu kommer vi in på a-kassan - erbjuder vi socialdemokrater trygghet och åtgärder som ger möjligheter till jobb. Ni moderater lägger i stället en stupstock över den väg som de arbetslösa har att vandra. Vi socialdemokrater skulle aldrig ens tänka på något som liknar moderaternas stupstock. Vi har hela tiden lovat att ingen skall stå utan försörjning. Vi har beskrivit positiva åtgärder för de långtidsarbetslösa. I utskottets text beskriver vi också vilka åtgärder som skall sättas in just för de långtidsarbetslösa. Jag vill en gång till säga att det är vår försäkring som är en omställningsförsäkring, medan moderaternas är en avställningsförsäkring som lyfter ut de arbetslösa från arbetsmarknaden.
Fru talman! Låt oss först konstatera vad som sades. Vi fixar fler jobb, säger Ingvar Johnsson. Det är ju det regeringen inte har gjort! Vi konstaterade att det inte har funnits färre jobb sedan år 1974 här i landet. Hur kan ni då säga att ni fixar fler jobb? Att arbetslösheten sjunker litet grand beror till största delen på kunskapslyftet och på åtgärder. Ni säger att ni ordnar långtidsarbetslösheten. Det tror jag inte alls att man kan säga. Gå ut och fråga de långtidsarbetslösa! Hur var det med ungdomsarbetslösheten? Ingen skulle vara arbetslös mer än 100 dagar. Vi har konstaterat att vi har haft 299 000 svek i detta land. 299 000 ungdomar har varit arbetslösa mer än 100 dagar. Är det inte att ta i väl mycket att säga att man har fixat ungdomsarbetslösheten? Så går jag över till a-kassan. Vårt tal om a-kassan bygger på vår politik, som innebär sänkta skatter i kombination med bättre åtgärder för företagande, vilket jag är helt övertygad om kommer att ge fler jobb. Så går jag över till den bortre parentesen. Kan vi i denna kammare få besked om vilken politik socialdemokraterna kommer att föra? Är det politiken från 1996, 1997 eller 1998 som gäller vad beträffar den bortre parentesen? Man talar faktiskt om att regeringen skall återkomma. Vad skall den återkomma till? Jag vore väldigt glad om jag fick besked i denna enda lilla fråga, Ingvar Johnsson.
Fru talman! Kent Olsson talar om att vi är otydliga. Det kan naturligtvis diskuteras. Jag skulle kunna återgälda det med att säga att Kent Olsson är alldeles tydlig i sina förslag om att rasera tryggheten för de arbetslösa. När Kent Olsson talar om arbetslösheten i sitt inlägg glömmer han alldeles bort under vilken regerings tid som 400 000 jobb försvann i detta land. Det har han tydligen helt förträngt. Kent Olsson bygger sin argumentation på tron att man måste försämra arbetsrätten och fackets inflytande för att folk skall vilja jobba. Jag, däremot, tror att de arbetslösa vill ha ett jobb som det går att leva på. Skillnaden mellan vår och moderaternas syn på de arbetslösa blir kanske ännu tydligare om jag ger Kent Olsson en repetitionskurs om förra årets beslut, som han delvis tycks ha glömt. Då stärkte vi det fackliga inflytandet. Moderaterna ville förstatliga. Vi höjde ersättningen till 80 %. Ni moderater ville inte höja. Vi införde sex månaders arbetsvillkor. Ni moderater ville ha det dubbla. Vi höjde lägsta dagersättning. Ni moderater ville sänka. Vi höjde månadsavgiften med 22 kr. Ni moderater ville höja den med 300 kr. Dessutom ville ni införa denna ovärdiga stupstock efter bara 300
Fru talman! Ingvar Johnsson talar om att rasera tryggheten. Trygghet är att ha ett arbete. Trygghet är inte i första hand att gå på a-kassa. Där skiljer sig Ingvar Johnsson och jag väldigt mycket åt. För oss är trygghet att människor får jobb. För er är trygghet att de får gå på a-kassa. Det har vi märkt väldigt tydligt. Nu har det gått tre och ett halvt år, och på något sätt verkar det som om ni har abdikerat som regering. Det är ju vi som skall ta ansvaret för vad ni gör. Det är faktiskt ni som inte har lyckats öka jobben. Trots att ni har haft två år på er har ni inte ökat dem, utan jobben har minskat. Sedan kan man leka med vilka statistiksiffror som helst, men det är otvetydigt så att när vi satt vid makten ökade jobben. Vi hade haft 150 000 fler jobb om detta hade fått fortsätta i samma tempo som under den borgerliga regeringen. Under er tid har antalet jobb minskat. Jag skulle i Ingvar Johnssons ställe vara förtvivlad över att stå här och prata inför kammaren och konstatera att en socialdemokratisk regering under den här tiden har lyckats minska antalet jobb. Det är riktigt, Ingvar Johnsson, att vi vill förändra arbetsrätten. Vi är övertygade om att det ger fler jobb. Däremot vill vi inte stärka det fackliga inflytandet. Ingvar Johnsson talade ju om hur stolt han var över att de hade stärkt det fackliga inflytandet. Vi vill stärka inflytandet för människor, men inte specifikt för facket.
Fru talman! Visserligen är frågorna och villkoren kring arbetslöshet stora saker, men när man ser utskottets betänkande nr 5 ger det ett föga storslaget intryck. Det hindrar dock inte att utskottets talesman Ingvar Johnsson här får upp både regeringsfrågan och 90 talets budgetsituation på bordet. Jag skall här bara ge ett par reflexioner. Debatten om och behandlingen av a-kassan kan man säga är en lång lidandeshistoria i kombination med korta, snabba ryck, snabbt föränderliga som ett aprilväder. Under den här mandatperiodens dryga tre år har vi fått tio regeringsförslag om a-kassan hit till riksdagen. Ändå är frågan inte långsiktigt löst. Tala om långsiktig beredning! När det gäller trygghetsfrågan var Ingvar Johnsson bekymrad över att Folkpartiet och Kristdemokraterna m.fl. hade hållit fast vid 80-procentsnivån. Han var kanske ännu mer bekymrad över moderatsamarbete mellan partier i olika frågor. Nu skall det väl sägas att Ingvar Johnsson och hans parti inte alltid är så bekymrade över högersamarbete. De gick ju i god armkrok när det gällde att sänka a-kassan långt under vad Folkpartiet kunde ställa upp på. Det här med vem som samarbetar med vem kanske inte är så originellt. Sedan står ju detta jätteproblem kvar: Vi har en sysselsättning som är rekordlåg. Om man någon gång skall tala om att sakna trygghet är det när sysselsättningen är låg och arbetslösheten hög.

Fru talman! Jag har bara ett par korta frågor till Elver Jonsson. Han tog upp detta med att det skedde så många förändringar i a-kassan. Då vill jag säga: Upp till bevis! Kan Elver Jonsson garantera att det inte sker en total förändring av a-kassan om det blir en borgerlig regering i höst? Sedan konstaterar jag att Elver Jonsson inte berörde den fråga jag diskuterade med Göran Hägglund, nämligen hur man bara kan byta ett ord i skrivningen och sedan ha ett antal miljarder liksom ofinansierade. Litet vårdslöst skulle man kunna säga att det är 5 miljarder hit och 7 miljarder dit. Jag tycker att det väldigt mycket börjar likna den förra borgerliga regeringens politik, som ledde oss till ett ekonomiskt moras, om man inte ens kan visa hur man skall finansiera en så stor förändring som den här.
Fru talman! När det gäller att ha ofinansierade förslag är vi väl i gott sällskap. Det kan man läsa om vare sig det gäller framtida infrastrukturering eller någonting annat. Det är mycket som skall hämtas hem och finansieras. Sedan undrar Ingvar Johnsson hur ett reformarbete med folkpartistiskt inflytande kan bli. Egentligen tycker jag att vi kan hänvisa till vår historia. Vi har drivit på de flesta reformer, både på arbetsrättens område och i fråga om andra socialpolitiska insatser. I grunden står vi fast vid det som utskottet säger i betänkandet på s. 4, där en bortre gräns diskuteras. Utskottet, med socialdemokraterna i spetsen, understryker där försäkringens roll som omställningsförsäkring. Man är särskilt angelägen, vilket Ingvar Johnsson känner till, om att det här inte skall bli borttappat och avslutar därför det stycket med att än en gång understryka arbetsmarknadsutskottets principiella hållning, nämligen att det skall vara en försäkring vid omställning med en bortre gräns för ersättning. Den grundinställningen har vi. Sedan har vi sagt, också i regeringsställning, att det finns situationer då det finns socialpolitiska motiv för att se till att en sådan övergång bli hanterlig. Jag återkommer dock till att det stora problemet är bristen på nya, riktiga jobb. Där behöver vi, fru talman, ta gemensamma tag.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte får något svar på vad som kommer att hända med a-kassan om det blir borgerlig regering. Vi är överens, Elver Jonsson och jag, om att a-kassan skall vara en omställningsförsäkring. Men moderaternas förslag till akassa är det förslag som ligger allra längst från att vara en omställningsförsäkring av alla förslag. Jag konstaterar, precis som när jag diskuterade med Göran Hägglund, att också Elver Jonsson har markerat mycket mindre avstånd mot moderaternas a-kassa i dag än vad som skedde i maj förra året. Göran Hägglund markerade också mycket mindre avstånd mot moderaternas förslag än vad Dan Ericsson gjorde förra året. Jag måste säga att det är ett intressant besked till väljarna i årets valrörelse.

Fru talman! Jag skall göra vad jag kan för att det här skall bli kort. Men eftersom Ingvar Johnsson använder en sista replik, när jag inte har någon replikrätt, till att sprida förvirring, antingen medvetet eller på grund av att han känner sådan själv, tycker jag att det är viktigt att det inte redovisas en felaktig bild i protokollet. Situationen är den, Ingvar Johnsson, att vi har haft egenavgifter till sjukförsäkringar under en följd av år. Det har hetat att de har gått till sjukförsäkringar, men de har inte gjort det. I höstas föreslog regeringen att de skulle gå till en pensionsförsäkring och kallas pensionsavgift. Detta motsatte vi oss. I vårt budgetförslag sade vi att vi inte skulle gå med på det. Vi ville sänka egenavgifterna för 1998. Detta gjorde vi alltså i höstas när beslutet ännu inte var fattat i riksdagen. Vi måste ha rätt att lägga fram våra motioner utifrån den situation som då råder. I stället ville vi höja a-kassan. Det är neutralt för den enskilde och neutralt för statskassan. Senare har det nåtts en överenskommelse mellan partierna om att ta de här egenavgifterna i anspråk för pensionssystemet. Det är bättre, för då går de till vad de skall gå till. Det är naturligtvis riktigt att vi i höst, i samband med budgeten, måste presentera en alternativ finansiering av detta. Men det lär vi få återkomma till. Nu diskuterar vi situationen 1998. Jag tycker att Ingvar Johnsson skall sluta med att sprida förvirring och felaktiga uppfattningar i den här frågan, där han faktiskt - tror jag - vet bättre.
Fru talman! Jag vill bara kort säga att jag tycker att Göran Hägglund helt bekräftar det jag sade. Man hade en motion om att man ville föra över sjukförsäkringsavgiften och sedan har den försvunnit i pensionssystemet. Folkpartiet som är med på reservationen har inte haft något emot det. Men faktum är att den är försvunnen. Det jag kritiserade var att man i sin reservation bara väljer att ändra ordet sjukförsäkring till andra egenavgifter. Det är fel. Det finns inga andra egenavgifter. Det står i det betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi behandlar i dag. Det finns ingen anledning att fortsätta den här debatten, men Göran Hägglund skall inte försöka komma ifrån detta. Man har gjort det oerhört lätt för sig i den här frågan. Det finns inte något förslag till finansiering.
Fru talman! Det jag vände mig emot var att Ingvar Johnsson sade att vi använde samma pengar tre gånger. Det gjorde vi inte. I höstas när vi lade fram ett förslag utformade vi det utifrån den då rådande situationen. Situationen har ändrats, ej för 1998, men väl för 1999. Därför säger jag att vi skall titta närmare på en ny finansiering. Det kommer vi att få göra till hösten, och då kommer de som då är invalda att få ta ställning till de olika budgetalternativen i det läget.
Fru talman! Nej, ni använde inte pengarna tre gånger i höstas, men ni använde pengarna tre gånger när ni skrev reservationen för en vecka sedan.

Fru talman! Det är säkert ingen hemlighet för kammaren att det just nu pågår ett omfattande förberedelsearbete på den statliga sidan, i regeringen, hos talmanskonferensen och inom diverse olika utskott i riksdagen. Man diskuterar resultatstyrning och uppföljning av de resultat som våra anslagna medel ger oss. Dagens ärende är bara ett av många exempel där Riksdagens revisorer har diskuterat årsredovisning för staten, som vi vid ett par tillfällen har fått oss till del i budgeten. I det här fallet har Riksdagens revisorer en del förslag. Men det mest intressanta är kanske att man illustrerar de problem vi har med den årsredovisning som vi hittills har fått, framför allt när det gäller läsbarheten, vad man egentligen kan säga att årsredovisningen utvisar. Den moderata kritiken har mest utgått från att upprepa en sak vi också sade när den nya budgetlagen antogs. Det är att det är nödvändigt att staten i sin redovisning övergår från en kassamässig till en kostnadsbaserad redovisning. I vår reservation har vi hänvisat till att detta har gjorts i Nya Zeeland. Skälet till detta är naturligtvis att den kassamässiga redovisningen visar vilket behov av finansiering staten har. Det menar vi att man kan göra ändå. Det intressanta med en kostnadsbaserad redovisning är att den mer leder över till en diskussion om vilka resultat vi egentligen har. Det störs då inte av årliga flöden, utan det blir en mer riktig redovisning, som visar intäkter och kostnader och som underlättar en vidare diskussion om effektivitet, resultat och på vilket sätt pengarna har använts. Vi tror att det blir enklare för väljarna att förstå. Det skulle hyfsa en del av debatterna som vi ofta har här i kammaren om vilket utfall som statens budget egentligen har haft, någonting som ju är populärt under ett valår. Jag tänker inte säga mycket mer än så, fru talman, utan för tids vinnande yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Statens årsredovisning utvecklar sig snabbt och blir allt bättre undan för undan. Riksdagens revisorers förslag angående årsredovisningen för staten avser framför allt den årsredovisning som lämnades för budgetåret 1993/94, vilket var den första samlade årsredovisningen för staten. Revisorerna anser att regeringen bör ta initiativ till en översyn av redovisningssystemets användbarhet för makroekonomiska överväganden, alltså rörande statens finansiella situation och statens upplåningsbehov. Revisorerna betonar också vikten av att riksdagens behov beaktas vid översynen. Utskottet konstaterar att flera av de brister som revisorerna tar upp har blivit åtgärdade i senare framlagda årsredovisningar. I årsredovisningen för budgetåret 1995/96 finns t.ex. tydliga beskrivningar av värderingsprinciper, redovisningsprinciper och konsolideringsprinciper. En finansieringsanalys ingår numera i årsredovisningen. Av den framgår hur driftoch investeringsverksamheten har finansierats samt hur statens likvida ställning har förändrats under redovisningsperioden. Syftet med finansieringsanalysen är att ge en bild av hur statens totala verksamhet har finansierats. I finansieringsanalysen kan alltså statens upplåningsbehov utläsas. Utskottet har erfarit att ytterligare åtgärder kommer att vidtas i årsredovisningen avseende budgetåret Dessutom pågår i Finansdepartementet ett utvecklingsprojekt benämnt VESTA. Förkortningen betyder Verktyg för den ekonomiska styrningen av staten. Det projektet syftar till ett integrerat statligt koncernsystem för budgetering, koncernredovisning, resultatuppföljning och betalningsinformation. Målet är bl.a. att förbättra den ekonomiska informationen på central nivå. Direktiven för det här projektet omfattar flera av de frågeställningar som tas upp av revisorerna. Regeringen har enligt utskottets mening tagit ett samlat grepp om utvecklingen av årsredovisningen. Därför finns det inte anledning att nu ta initiativ till en särskild översyn. Men i likhet med revisorerna anser utskottet att riksdagens speciella behov av information om statens ekonomiska situation måste uppmärksammas. Utskottet föreslår därför att en parlamentarisk referensgrupp knyts till det pågående utvecklingsarbetet och att riksdagen gör ett tillkännagivande med denna innebörd. Som framgått av Fredrik Reinfeldts anförande står alla partier utom Moderaterna bakom utskottets förslag. Fredrik Reinfeldt hävdar att fördelarna med kostnadsmässig redovisning är stora och att det skulle öka budgetens genomskinlighet. I den moderata reservationen görs hänvisningen att Nya Zeeland har gått över till en fullständig kostnadsmässig redovisning, och man föreslår att det utvecklingsarbete som bedrivs inom VESTA-projektet skall leda till en övergång till kostnadsmässig redovisning även för Sveriges del. Finansutskottet menar att den statliga redovisningen skall tjäna många syften. En kostnadsmässig redovisning är värdefull för att man på verksamhetsnivå skall kunna ställa uppnådda mål och resultat i relation till de förbrukade resurserna. I andra sammanhang är emellertid en kassamässigt inriktad redovisning bättre. Riksdagens och regeringens budgetbehandling grundas i dag i stor utsträckning på kassamässiga begrepp genom anslagsgivning, beslut om lånebemyndigande, rörliga krediter m.m. Utskottet anser därför att det skulle vara olämpligt om riksdagen nu definitivt skulle bestämma sig för att antingen den ena eller den andra principen skall gälla för redovisningen. I stället bör det fortsatta utvecklingsarbetet utvisa på vilket sätt de olika principerna kan förenas i ett samlat redovisningssystem för staten. I betänkandet behandlas två motioner, en moderat motion som ligger till grund för reservationen och en centermotion som yrkar avslag på revisorernas förslag. Båda motionerna avstyrks av utskottet. I reservationen tillstår moderaterna att det statliga redovisningssystemet i huvudsak bygger på bokföringsmässiga grunder, dvs. just på den kostnadsmässighet man själv eftersträvar. Men man nöjer sig inte med detta utan vill gå över helt till kostnadsmässig redovisning. Men även reservanterna inser att man måste ha en kassamässig redovisning för att bl.a. få fram upplåningsbehovet, och vän av ordning frågar sig då på vilket sätt deras uppfattning i grunden skiljer sig från vad utskottsmajoriteten säger. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Fru talman! Detta är ett mycket litet ärende. Det behandlar endast två motioner. Men Moderaterna har lyckats pricka in reservationer gällande båda dessa motioner. Först handlar det om statens koncernkonto, som heter Cassanova. Det är placerat i Postgirot Bank AB. Det tycker vi är ett förfaringssätt som ger en ställning av monopolkaraktär, och det tycker vi inte är bra. Vi vill därför ha en översyn av förordningen som kan möjliggöra att vi ökar konkurrensen på den svenska bankmarknaden. Det är det som står i reservation 2. Den första reservationen är den som jag kommer att yrka bifall till, fru talman. I den har vi fått flera partier att gå ihop om att övergå till en något strängare ordning när det gäller förfarandet med statliga betalkort. Vi tycker att det vore mer riktigt att ha ett personligt betalningsansvar och endast i undantagsfall tillämpa systemet att det är staten eller arbetsgivaren som står som betalningsansvarig. Man kan tycka att det är litet märkligt med tanke på alla de problem som har förekommit med den här typen av kort, kanske inte så mycket i staten men ändå, att det inte har gått att få en ännu större uppslutning kring denna motion. I kontrast till vad majoriteten skriver vill jag säga att det inte handlar om ett totalförbud. Även i reservationen nämns möjligheten att faktiskt ibland kunna ha en annan ordning. Men huvudregeln skall vara just detta med eget betalningsansvar. Eftersom fru talmannen nu var vänlig nog att möjliggöra den här tidiga behandlingen före kl. 18 skall jag inte prata längre än så här. Jag har ju annat som väntar. Jag vet att det också gäller en del andra ledamöter. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1.

Fru talman! Frågan om kontokort har ju varit uppe till ganska stora diskussioner under senare år. För ett år sedan sade den socialdemokratiska majoriteten ihop med Centerpartiet att man ansåg att de riktlinjer som fanns skulle vara till fyllest. Det som har hänt under det år som har gått sedan dess visar väl tydligare än någonsin att vi hade rätt redan då. Och vi har rätt även nu. Det finns t.o.m. exempel på att det har skett misstag och sådant när det gäller de kort som vi själva köper resor med. Med anledning av detta, fru talman, vill jag också yrka bifall till reservation 1.
Fru talman! Då skall jag göra det litet unika att helhjärtat instämma i vad den moderata och den folkpartistiska ledamoten just har sagt.

Fru talman! Även från Miljöpartiets sida är vi kritiska till att kontokort där staten har betalningsansvar förekommer så pass flitigt som det gör. Det finns egentligen ingen anledning att ha system som inbjuder till missbruk - i synnerhet om vi ser att missbruk faktiskt förekommer. I reservation 1, som jag alltså stöder och yrkar bifall till, finns som sagt möjligheten kvar att i undantagsfall ha statligt betalningsansvar. Men då skall det vara genomlyst på ett bra sätt. Jag är faktiskt besviken på att socialdemokraterna inte har kunnat ställa upp på den här mer skärpta hållningen.

Fru talman! Det här betänkandet rör två moderata motioner. Den ena är en avskrift av ett brev från Bankföreningen till Finansdepartementet redan 1996, som redan är tillgodosedd, och den andra är en kopia från förra året om kontokort för staten. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Användningen av betalkort har inneburit stora effektiviseringar genom att fakturahanteringen på myndigheterna minskar. Användningen av kontantkassor minskar också, och förskottshanteringen vid t.ex. resor försvinner. Det är inga små summor det handlar om. Enligt en utredning från Toppledarforum genererar staten inklusive affärsverken omkring 17 miljoner fakturor per år. Varje faktura kostar 350 kr att hantera administrativt. Detta visar vilka stora besparings och rationaliseringsvinster som användningen av kort kan ge. Telia t.ex. räknar med att de tjänar 20 miljoner kronor per år genom att använda kort. Den förenkling som korten innebär gör också att personalen kan använda mer av sin arbetstid till egentliga arbetsuppgifter. RRV:s inställning är att man föredrar betalkort med privat betalningsansvar. Men det finns, precis som jag sade förra året, ett behov av kort med statligt betalningsansvar för personal och tjänstemän som köper in material som används i den löpande verksamheten. Genom en sådan ordning slipper man både förskotts och fakturahantering. Dessutom är det inte rimligt att den enskilda tjänstemannen skall köpa in material till myndigheten med kort som denne själv har betalningsansvaret för. Vidare bör chaufförer och andra som använder myndighetsfordon ha kort med statligt betalningsansvar. Myndigheterna kan knappast räkna med att chaufförer skall betala för bensinen med egna kort. Enligt RRV bör också tjänstemän som ofta och länge reser i tjänsten ha kort med statligt betalningsansvar. Det minskar faktura och redovisningshanteringen, och det minskar den tid som tjänstemannen måste ägna åt redovisning. RRV menar att myndigheterna som helhet har en klar policy om återhållsamhet med att utfärda kort med statligt betalningsansvar. Det visar inte minst att omkring 85 % av de statliga korten är just kort med privat betalningsansvar. Eftersom det framgår av texten i motionen att motionärerna inte har läst den socialdemokratiska etikrapporten och - det är jag säker på - heller aldrig kommer att göra det, vill jag passa på tillfället att läsa upp litet ur den 50-sidiga rapporten. Jag har valt just det lilla avsnitt som använts av motionärerna och, före dem, av hela den borgerliga pressen för att förminska och förhåna den här rapporten. Myten om att vi socialdemokrater skyller på näringslivet när det gäller missbruk av skattepengar blir inte mer sann för att den berättas många gånger. Den blir inte sann ens för att den uttalas i en moderatmotion. I inledningen av rapporten, under rubriken Förändringar i tiden, står det så här: En ny moralsyn. Samhällsmoralen är ständigt satt i förändring. Den gamla auktoritära moralsyn som formades av överheten i samhället och genom kyrkan och skola påbjöds folket har successivt övergivits, men inte ersatts av någon ny, övergripande samhällsmoral. I stället existerar i det moderna samhället ett stort antal olika moraluppfattningar och värderingar sida vid sida. I någon mening är det ett resultat av en utveckling vi eftersträvat, där medborgarna har ett kritiskt betraktelsesätt på sin omvärld och själva formar sina ideal utifrån egna förutsättningar. Det ligger alltså något i grunden sunt i denna utveckling och i den kritik mot auktoriteter som den för med sig. Samtidigt är det lätt att inse att inte allt utvecklats till det bättre. Den gamla s.k. arbetarmoralen innehöll tydliga signaler om att inte sko sig själv på någon annans bekostnad. I dag ser vi att delar av allmänheten i stället kommit att acceptera delvis andra värderingar. Samma allmänhet som är starkt kritisk mot politiker som bryter mot regler för att gynna sig själva eller som upprörs av reportage om skattesmitare uttalar exempelvis i vissa undersökningar att de själva kan tänka sig att fuska med skatten eller bidrag. Någon enkel strategi för att motverka en fortsatt utbredning av sådana attityder och värderingar finns inte. Vi tror varken att det är möjligt eller önskvärt att gå vägen om att försöka finna en ny, heltäckande samhällsmoral eller återuppväcka en gammal. När samhället förändras måste också våra metoder för att slå vakt om värderingar som solidaritet och ansvarstagande ändras. Det vi ser som den viktigaste metoden för att öka det moraliska ansvarstagandet är att stimulera samtal kring dessa frågor. Genom att stimulera moraliska diskussioner undviker man också att hamna i moralism. Moralism är när man ensidigt utgår från en trångsynt moralsyn och i varje läge fördömer den som bryter mot den moraliska koden. Ett sådant förhållningssätt leder lätt till att även rent privatmoraliska frågor, som vi menar vore olyckliga att öppna för offentligheten, blir föremål för offentlig granskning och fördömande. Då finns en stor risk att färre personer vågar söka sig till politiken och för att de som söker sig dit antingen är moraliska perfektionister som har svårt att identifiera sig med vanligt folk eller hycklare för vilka moralen sitter på ytan. Det politiska arbetet har under de senaste åren förändrats i grunden. Förändringarna rör både politikens innehåll och dess påverkansmöjligheter och sker genomgående i dag snabbare än vad de gjorde för några år sedan. Ett grundproblem vad gäller politikerföraktet är att sprickan mellan medborgare och politiker delvis beror på att de ibland har olika verklighetssyn. Väljarna har svårare att spontant hänga med i samhällsutvecklingen och förstå helheten. Det är inte bara så att det kan vara svårt att exempelvis förstå vad vi skall göra åt arbetslösheten, utan det är därtill mycket svårt att över huvud taget förstå vad den beror på. Om inte politikerna lyckas få ut sin verklighetsbild till medborgarna och medborgarna inte lyckas förmedla sin till politikerna förlorar båda grupperna ytterligare greppet om samhällsutvecklingen och förtroendet för varandra. Syftet med denna rapport är inte att lägga förslag på hur man löser denna svåra fråga, utan den har behandlats av en annan av partistyrelsen tillsatt grupp. Däremot vill vi gärna understryka att frågorna hänger samman. För att få förståelse för politikernas villkor krävs som sagts ovan en aktiv dialog mellan medborgarna och politikerna. Om inte medborgarna upplever att det går att diskutera ens närliggande politiska frågor, som varför besparingar anses nödvändiga och vad vi kan göra åt arbetslösheten, kommer de inte heller att vara intresserade av att försöka förstå politikers och övriga makthavares arbetsvillkor och faktiska möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. De nya arbetsvillkoren för politiker har också resulterat i en ökad exponering av andra problem som återfinns bland politiskt förtroendevalda liksom bland andra grupper i samhället. Alkoholmissbruk är tyvärr en utbredd företeelse i det svenska samhället, och med tanke på politikernas arbetssituation är det inte förvånande att problemet finns även där. Vi har ingen uppfattning om problemet ökat eller inte, men bl.a. en förändrad massmedial bevakning har gjort att problemet märks tydligare. Arbetsgruppen anser att åtgärder för att stävja alkoholmissbruk bland politiker i stor utsträckning handlar om att visa gott kamratskap och gott ledarskap. Att kunna hjälpa kamrater med personliga problem är en nog så viktig moralisk fråga. Den som börjar få problem måste kunna få stöd innan missbruket kommit till en punkt där situationen blir mer eller mindre ohållbar. Det handlar om att ha ett arbetsklimat som möjliggör att frågan kan diskuteras i förtroende med den det berör, och att kunna minska en individs arbetsbörda i tider av personlig kris. Vidare är det mycket viktigt att det politiska umgänget i stort är sådant att det inte är kutym att ofta inta alkohol. För den som riskerar att hamna i alkoholproblem finns det inget farligare än att ständigt möta miljöer där det upplevs som helt naturligt att ta sig ett glas. I takt med att offentlig verksamhet bolagiserats och företrädare för verksamheten kommit att agera inom den kommersiella sfären har också ideal från det privata näringslivet övertagits av den offentliga verksamheten. Ibland har det varit bra, eller i vart fall nödvändigt. Skall man agera på en kommersiell marknad måste man ha kompetens därför. Samtidigt finns en mängd avarter som beror på att man tagit till sig företeelser som ibland är rationella för ett kommersiellt företag, men som är direkt skadliga för en offentlig verksamhet. Det ställs särskilda krav på den som driver en offentlig verksamhet, och då spelar det enligt vår mening ingen roll om man gör det i bolagsform eller inte. Det är inte verksamhetens form som skall avgöra hur man agerar, utan dess syfte. Hela diskussionen om löner och särskilda pensionsförmåner beror exempelvis på att man i många offentliga bolag litet schablonmässigt kopierat de villkor som gäller i det privata näringslivet. Visst skall offentliga chefer ha en lön som inte gör det oattraktivt att arbeta i offentlig tjänst, men samtidigt kan inte vissa direktörer leva på villkor som deras yttersta uppdragsgivare - skattebetalarna - finner helt oacceptabla. Ett annat område där man tydligt kan se hur olika kulturer har mötts är alkohol i samband med representation och resor. Flera uppmärksammade affärer visar hur den mer liberala alkoholkulturen i det privata näringslivet har importerats till offentliga bolag och hur vissa politiker och tjänstemän där saknat förmåga att sätta rimliga gränser. Detta beror knappast på att de i största allmänhet har alkoholproblem, utan på att de saknat omdöme om vad som är ett rimligt beteende när man har att hantera andras pengar. Samtidigt vill arbetsgruppen understryka att det inte är så enkelt att bara ange en kultur som är bra i det privata näringslivet och en annan som fungerar i den offentliga sektorn. Vi lever trots allt i ett någorlunda socialt integrerat samhälle där man påverkar varandra. Vi har därför inte i rapporten dragit oss för att ha synpunkter också på sådana frågor i det privata näringslivet. Det beror oftast inte på att vi lagstiftningsvägen vill reglera deras beteende utan på att vi vill skapa en bred debatt också om villkoren där. Vi tror på sikt att en sådan debatt också är positiv där. Det demokratiska systemets legitimitet är hotat av den brist på förtroende från allmänheten som följt bl.a. av den senaste tidens affärer. Den bild som affärerna har gett, där politiker i allmänhet ses som fifflare som utnyttjar systemet och sina förtroendeposter till att gynna sig själva, står i bjärt kontrast till den verklighet som många förtroendevalda politiker upplever, där de helhjärtat offrar en stor del av sin fritid på att försöka förbättra samhället. I de fall där socialdemokratiska politiker varit inblandade i affärer har därtill besvikelsen bland allmänheten vanligtvis varit större. Uppenbarligen finns större förväntningar på socialdemokratiska politiker än på borgerliga och på direktörer i näringslivet. Om någon av de senare får orimliga förmåner ses det i allmänhet inte som något brott mot deras personliga ideal, till skillnad från motsvarande beteende hos socialdemokrater. Eftersom kraven är högre på socialdemokrater blir reaktionen större när det har varit socialdemokrater som misskött sig. Arbetsgruppen anser att det vore förmätet att säga att socialdemokrater är bättre än andra. Men vi anser att ett fundamendalt krav på alla socialdemokratiska politiker är att de i sin politiska gärning praktiserar de värderingar som partiet står för och som vi gått till val på. Vi socialdemokrater vill skapa ett samhälle där välfärd och möjligheter kommer alla till del. Det politiska systemet och vår offentliga sektor finns till för medborgarna, inte tvärtom. Socialdemokratiska politiker är inte representanter för systemet och än mindre för sig själva. Det aktiva medborgarskapet kräver en öppenhet gentemot medborgarna, och en sådan öppenhet kan enbart bygga på förtroende. Jag slutar här att läsa ur rapporten. Men jag vill säga att den tar upp en mängd åtgärder som bör vidtas för att minimera risken att politiskt förtroendevalda i framtiden gör sig skyldiga till handlingar som är olämpliga eller t.o.m. direkt oförsvarliga. Eftersom vi förde den här debatten redan förra året vet jag att jag talar för döva öron. Målstyrning, chefsansvar, RRV - allt är meningslöst att påpeka. För motionären och övriga reservanter är detta i stället mer en favorit i repris. Vad är det då motionärerna är ute efter? Jo, Per Bill - förresten en medelålders man - riktar här en ordentlig taskspark mot det socialdemokratiska partiet. Nu tar inte den sparken på mig eftersom jag är kvinna. Sparken blir verkningslös. Detta är nämligen inte ett socialdemokratiskt problem, som Per Bill antar, utan problemet är att alla inblandade med extremt undantag är medelålders män. Detta är helt enkelt en farsot bland medelålders män. Alla av den sorten är i farozonen. Det intressanta med motionen är att här har vi en fråga där oppositionen har kunnat enas. När det gäller att kräkas på socialdemokrater eller att subventionera hemservice till välbeställda - då går det tydligen att samarbeta. Svaret på motionen och reservationen skulle alltså, med tanke på vems problemet är, kunna ha temat: Har vi råd med män? De startar krig, gör tunnelbanan osäker, fyller våra fängelser och sist men inte minst - de slarvar med eller missbrukar sina kontokort. Ett annat tema skulle kunna vara huruvida denna motion är trovärdig. Det är det tema jag har valt. Är det trovärdigt att man vill att riksdagen skall detaljreglera statliga myndigheter, när man som riksdagsledamot själv har ett Diners resekort utan personligt ansvar? Är det trovärdigt att höja pekfingret åt myndigheter som faktiskt stramat åt och verkar sköta kontokorten, när man inte lyft ett finger sedan förra året, då Per Bill hade en likadan motion för att ändra våra regler? På det kan man, om man är en hederlig och ärlig person, bara svara nej. Jag föreslår därför att Per Bill, om han verkligen vill göra något i frågan, inriktar sitt arbete på att verka för antingen ett generellt förbud för medelålders män i riksdagen att inneha tjänstekort som inte har personligt betalningsansvar, eller för att riksdagsledamöternas kort blir av en annan sort.

Fru talman! Det var ett långt och engagerande anförande från Susanne Eberstein. Hon tycks tro att detta är ett angrepp på socialdemokraterna. Så är ju icke fallet. Det handlar om huruvida vi skall ha kontokort med statligt betalningsansvar i större eller mindre utsträckning. Reservanterna vill ha dem i mindre utsträckning och tycker att de skall utgöra undantag, och socialdemokraterna vill tydligen ha en mer generös tillämpning. Det är bara att konstatera. Vi har sett en hel del missbruk av kontokort där det offentliga har betalningsansvaret. Det är ett system som inbjuder till missbruk, precis som bolagen som Susanne Eberstein nämnde här. De har också inneburit ett visst missbruk på annat håll, eftersom de utgör en relativt skyddad miljö. Det finns alltså skäl att se över de här reglerna. Det anser åtminstone vi i Miljöpartiet. Motiven för att ha statligt betalningsansvar är att det skulle vara effektivare, och att man skulle spara pengar på det. Men om det är statligt betalningsansvar måste man ju ändå leverera in redovisning av vad man har gjort, vad man har betalt osv. Det visar sig ju också att det inte är ovanligt att inleveransen av redovisningen kommer för sent, att verifikationer är bristfälliga eller saknas. Det blir en hel del byråkrati kring det också. Skall man då minska på den byråkratin innebär det faktiskt att man släpper igenom mer missbruk och att det blir mer slapphänt. Det kan väl ändå inte vara eftersträvansvärt. Det här är i och för sig en liten fråga i sak, men det har en förödande inverkan på allmänhetens förtroende för förtroendevalda och människor i offentlig anställning om man ser sådant missbruk, även om det är småaktigheter i sak. Jag anser att förtroendet för de förtroendevalda och de offentligt anställda är viktigare än att möjligen kunna spara någon krona i effektiviseringsvinster, vilket i och för sig är tveksamt. Därför yrkar jag fortfarande bifall till reservationen.
Fru talman! Det var ju just det jag föreslog motionären, dvs. att han skulle gå tillbaka och begära att de förtroendevalda i riksdagen, helst männen, skulle få andra kort. Jag tycker att Roy Ottosson skall gå hem och läsa motionstexten. Den är inte citerad i betänkandet. Då förstår han vad det handlar om.
Fru talman! Jag tycker att Susanne Eberstein skall läsa reservationstexten litet noggrannare. Det är faktiskt den vi diskuterar. Den är skriven med anledning av en motion. Det betyder ju inte att man alltid ställer upp på allting som har stått i en enskild motion. Det är ju reservationen vi står bakom alla som har skrivit på den. Någonting annat kan man inte pådyvla mig i alla fall. Det är litet uppseendeväckande att man nedvärderar den folkliga kritik som faktiskt finns mot såväl förtroendevalda som offentligt anställda på grund av att det förekommit missbruk. Då skall vi undvika system som gynnar missbruk av varje slag. Jag menar att användning av kontokort är alldeles utmärkt, men det måste ske med personligt betalningsansvar. Man måste redovisa till uppdragsgivaren. Då finns det också ett incitament att verkligen göra det ordentligt och snabbt. Om, som i det här fallet, staten har betalningsansvaret finns inte det här incitamentet. Då uppstår just den här risken, och den ökar. Det blir lätt en slapphänthet i sådana system. Det är bara att beklaga. Vi är människor allihop, och det är viktigt att ha bra system. När man har statligt betalningsansvar på kort, vilket man mycket väl skall kunna ha, skall det också vara genomlyst. Då skall det vara offentligt. Det skall vara möjligt att se och veta hur det fungerar, och det skall vara väl motiverat. På det sättet får man just det tryck på de förtroendevalda och de offentligt anställda som krävs för att människor skall ha ett stort förtroende för det offentliga systemet. Det är väldigt viktigt att slå vakt om det. Jag beklagar att Susanne Eberstein inte riktigt ser det i den här diskussionen.
Fru talman! Roy Ottosson, det är ju just därför jag kräver av motionärerna och även av reservanterna att om de vill återvinna sin trovärdighet skall de genast starta med det som åligger riksdagen - det som är vårt ansvar här. Alla medelålders män här i riksdagen borde förhindras att ha våra Diners resekort.

Fru talman! Jag blir litet tveksam om jag som man skall våga mig upp i den här debatten. Men jag har nu nått den åldern att jag kanske t.o.m. börjar lämna medelåldern. Därför vågar jag ändå yttra mig. Det var mycket litet i det som Susanne Eberstein sade som jag egentligen har några invändningar mot. Det är en mycket bra rapport som den socialdemokratiska gruppen har gjort. Men som Roy Ottosson redan har sagt är det inte detta den här debatten handlar om. Låt mig läsa upp några rader ur reservationen, och det är alltså den som jag har anslutit mig till. "Endast i undantagsfall bör betalkort med statligt betalningsansvar utfärdas. Enligt utskottet bör man också överväga om dessa undantag skall offentliggöras". Då skall man alltså offentliggöra skälen till undantaget, dvs. varför just den eller den tjänstemannen har ett betalkort med statligt betalningsansvar. Susanne Eberstein har talat om de här resekorten. Jag grubblar nästan varje gång jag sätter mig på X 2000 mellan Göteborg och Stockholm över detta att jag har tappat perspektivet på hur dyrt det faktiskt är att åka X 2000 i första klass med mat. Jag tycker verkligen att det finns anledning för oss att grubbla på motiveringen till att vi har de här korten. Vi kan väl gemensamt ge oss på att antingen utfärda en grundlig motivering eller att avskaffa systemet. Till sist vill jag bara säga att det förekommer mycket hyckleri på det här området. Men efter de här sex-sju åren i riksdagen har jag faktiskt då och då börjat tänka på detta att vi har fått ett annat perspektiv i denna värld, och det är farligt.

Fru talman! Reservationen har en text som handlar om själva sakfrågan. Vad diverse moderater har talat om i sina motioner är i detta sammanhang skäligen ointressant. Jag har inte heller mycket till övers för dem som anser att direktörerna i det privata näringslivet kan ägna sig åt vilka excesser som helst - och det gör de verkligen. Det har jag också viss erfarenhet av efter de bjudmiddagar som man då och då går på. Men det är inte det den här debatten handlar om. Den handlar om att vi nog bör skärpa upp våra regler och närmare motivera de undantag där det i ett och annat fall kan vara praktiskt att ha betalkort.
Fru talman! Jag har ingenting emot att vi skärper upp våra regler, Johan Lönnroth. Jag har bara sagt tidigare att jag inte tycker att det är riksdagens sak att detaljreglera de statliga myndigheterna i det här fallet. Men visst kan vi skärpa våra regler.

Fru talman! Jag önskar verkligen att jag kunde hålla med Per Bill om det där sista. Jag begriper inte hur han kan tala om att privatiseringarna har avstannat. Staten håller ju på att sälja ut varenda kvarvarande storbank i massiv skala. Jag tror att det handlar om mycket större belopp än vad den borgerliga regeringen någonsin lyckades åstadkomma. Jag tänkte i första hand tala om vår motion, om att staten borde äga börsen. Det har alltid ansetts vara en självklarhet på andra områden, t.ex. när det gäller att tillhandahålla de grundläggande betalningsmedlen. Alltsedan detta sekels början har det varit en självklarhet att vi inte skall ha privata banker som ger ut sedlar utan det skall vara centraliserat till en statlig bank. Därför är det egentligen ganska konstigt att arbetarrörelsen inte har ansett det vara en självklarhet att den grundläggande infrastrukturen, alltså marknadsplatsen, borde ägas av samhället så att man kan tillhandahålla marknadsplatsen för de olika aktörerna på lika villkor. Det är ganska märkligt att några stora ägare, Wallenbergsfären och andra, skall vara med och äga en del av Stockholmsbörsen och samtidigt representera mycket stora aktörer på denna börs. Svaret från utskottet på motionen går ut på att motionen strider mot gällande principer. Ja visst! Det är ju därför man motionerar. Man ifrågasätter gällande principer. Att ett parti som brukar tala om att man vill reformera det här samhället - alltså inte ett konservativt parti utan ett socialdemokratiskt parti - ger ett sådant svar på en sådan motion tycker jag är synnerligen märkligt. Jag efterlyser en motivering i sak. Varför är man emot denna princip som vi talar om i motionen? Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. Jag står också bakom reservation 2, men den skall jag inte yrka bifall till. Sedan skall jag faktiskt också yrka bifall till en motion som jag inte yrkade bifall till i utskottet. Det borde jag ha gjort. Nu i efterhand har jag satt mig in mer grundligt i ärendet. Det gäller motion Fi713 av Bengt Harding Olson. Den handlar om att vi behöver en bred utredning om konkurrensen på bankmarknaden när det gäller att tillhandahålla olika betalningstjänster. Det handlar speciellt om att även de små bankerna, de s.k. nischbankerna, skall ha bättre möjligheter att gå in på det här området och konkurrera mer effektivt. Vi har hela tiden slagit vakt om att staten bör behålla en stor bank för att just skapa skarp konkurrens med de privata storbankerna. Speciellt nu när man säljer ut denna statliga storbank blir det ännu viktigare att man verkligen upprätthåller konkurrensen och inte låter de fyra storbankerna bilda kartell och slå vakt om sina mycket stora vinster. När utskottet avvisade behovet av en bred utredning hänvisade utskottet till att det pågår en översyn i Finansinspektionens regi. Jag vill inte lansera några konspirationsteorier eller ifrågasätta Finansinspektionen.

Det finns också ett slags miljö, tror jag, där man är litet negativ till nya aktörer. Det kan gälla utländska banker, nya nischbanker eller den lilla bank som jag råkar vara medlem av, JAK - jord, arbete, kapital. Det finns en allmän skepsis. Vi har en kultur, säger man i de stora bankerna, och vi har också rätt att behandla våra kunder på det litet nedlåtande sätt som man ofta upplever om man är kund i någon av de stora bankerna. Därför tror jag att det vore nyttigt att ha en bredare utredning, parlamentariskt tillsatt och med experter som tillkallas från olika håll, speciellt experter utanför denna bankvärld. Det räcker alltså inte med att Finansinspektionen tittar på det här. Därför tycker jag att det är en klok motion som Bengt Harding Olson har lämnat in. Jag beklagar att inte Folkpartiet är representerat i denna debatt. Vi får väl hoppas att man glädjer sig åt att en vänsterpartist talar för en folkpartistisk motion.

Fru talman! Det beror nog på att Per Bill har en i grunden naiv syn på hur kapitalismen fungerar. Vi får väl se så småningom, Per Bill, vem som tar makten över Nordbanken och andra privatiserade statliga företag. Det är inte folket eller allmänheten utan det är de gamla vanliga maktgrupperingarna. Det som nu är nödvändigt är att bygga upp ett aktivt långsiktigt löntagarägande i samband med de nya premiereservsystemen och på andra sätt, för att ha något att sätta emot denna formidabla stora privata makt, Wallenbergsfären och andra medlemmar av storfinansen. Men det är Per Bill antingen helt okunnig om eller också har han inget som helst intresse av att medverka till att demokratisera och att därmed också ge småspararna en starkare ställning.

Fru talman! Jag vet att Per Bill har den uppfattningen. Man kunde kanske någon gång efterlysa att Per Bill skulle ställa sig i talarstolen och hurra. Nu skall ju de stora och hemska socialiseringsspökena AP-fonderna skrotas. Dessutom säljer man i massiv skala ut de statliga företagen. Ändå står Per Bill här och gnäller över att det inte händer någonting på det här området. Ni har ju fått igenom er gamla högerpolitik på det här området. Det är förfärande, men man kan åtminstone få tycka att Per Bill kunde ställa sig upp här och vara positiv.

Fru talman! Jag kan först instämma i de sympatier som föregående talare redovisade när det gäller att befrämja en bättre konkurrens på bankmarknaden. Det som har hänt under senare tid är att de nya nischbankerna har fått ökade svårigheter. De gamla storbankerna har tagit tillbaka alltmer av marknaden. Detta har samband med karaktären av de fusioner som skett under senare år. Det finns nog skäl att vara uppmärksam i detta sammanhang. Om det krävs en sådan utredning som här begärs eller andra tag kan diskuteras, men åtminstone kommer jag att noga överväga hur vi från Miljöpartiets sida skall ställa oss vid en votering om den här aktuella motionen. Jag sympatiserar definitivt med dess syfte. Det vore också bra om Folkpartiet då kunde stödja sin egen motion. Det som jag tänker tala om, fru talman, är de tre reservationer vid detta betänkande som vi har ställt oss bakom. Den första handlar om småföretagens riskfinansiering. Att småföretag i tillräcklig utsträckning får fram riskkapital ger dem bättre möjlighet att bygga upp ett bra kapital för att klara en god expansion och på ett bra sätt rida igenom lågkonjunkturer. Detta är, som vi ser det, en huvudfråga i näringspolitiken och naturligtvis också i den ekonomiska politiken. Vi har inte minst under de senaste lågkonjunkturerna sett att svenska små och medelstora företag ofta har dåligt med kapital och även har svårt att få fram riskkapital, vilket har bidragit till en stor utslagning och litet grand i onödan till många konkurser. Det krävs åtskilliga åtgärder för att få en verkligt bättre försörjning med riskkapital och med allmänt kapital för dessa företag. Detta är en del av det som tas upp i reservation 7, som vi har ställt oss bakom. Det handlar om att främja och stärka finanssektorn på ett sådant sätt att också småföretag får bättre tillgång till riskkapital. Statsmakterna har en viktig uppgift i att se till att det finns goda spelregler och bra villkor för alla aktörer på denna marknad. En annan reservation som vi har ställt oss bakom handlar om kollektiva hemförsäkringar, som det har talats om tidigare i debatten. Jag kan i stort sett ansluta mig till det som tidigare har sagts. Jag vill betona att fackföreningar är väldigt viktiga men också intar en särställning på arbetsmarknaden. Det är angeläget att arbetstagare är med i och är aktiva i en fackförening för att bevaka sina intressen som anställda. Fackföreningen är en viktig samhällsaktör i detta sammanhang. Det är klart att det blir litet knepigt när sådana organisationer tvångsansluter sina medlemmar till kollektiva sakförsäkringar. Man kan många gånger inte utan vidare slippa ifrån en sådan anslutning. Man måste sätta sig in i det hela och säga att man absolut inte vill bli ansluten. Det visar sig många gånger att betalningen sker på ett sådant sätt att det inte blir någon nedsättning av fackavgiften för den enskilde som begär sig fri från det här. Detta är litet märkligt. Det naturliga hade varit att man hade haft individuell anslutning. Man kan ge ett erbjudande till ett kollektiv på individuell basis med helt frivillig anslutning. På det sättet kan man få egentligen precis lika fördelaktiga villkor. Det är fråga om en litet knepig konstruktion. Den enskilde fackföreningsmedlem som ansluts på det här sättet blir vidare kollektivansluten till ett visst försäkringsbolag och till en viss försäkringsprodukt. Detta har effekter på hela försäkringsmarknaden som inte kan anses vara positiva. Det visar sig också att upphandlingen egentligen inte sker under konkurrens, utan det går i praktiken mot en monopolliknande situation. Detta innebär att kostnader övervältras på andra försäkringstagare. Också det är ett uttryck för att det här inte är en bra konstruktion. Vi från Miljöpartiet anser att man måste ha regler som innebär krav på att individer skall få aktivt och frivilligt ansluta sig själva till sådana här kollektiva försäkringar. Man skall inte ha en kollektiv anslutning, som man på ett negativt sätt måste försöka ta sig ut ur. Detta anförs i reservation 9, som jag yrkar bifall till. Den tredje reservationen handlar om kreditupplysningar och flödesinformation. Vi är väldigt angelägna om att det skall lämnas god kreditupplysning i vårt land, eftersom det gör att man får mindre risk vid kreditgivning. Därmed kan också räntorna hållas nere, vilket ju är av stort intresse för en väl fungerande ekonomi. Bra kreditinformation gynnar över huvud taget den ekonomiska utvecklingen. Det visar sig att det har varit svårt att få fram flödesinformation i kreditgivningen. Datainspektionen har inte godtagit den användning härav som i dag förekommer. Det finns skäl att se över detta och öppna för mer av flödesinformation, för att på det sättet främja ännu lägre räntor och därigenom också främja ekonomin och näringslivet.

Fru talman! Betänkande FiU15 berör vissa finansmarknads-, försäkringsrörelse och kreditupplysningsfrågor. I betänkandet behandlas 14 motioner från den allmänna motionstiden. Betänkandet har föranlett Fru talman! Jag vill inledningsvis kommentera en motion av Bengt Kronblad beträffande oseriösa räntenivåer vid vissa lån och krediter. Bengt Kronblad tar i sin motion upp en mycket viktig och angelägen fråga. Motionären påpekar helt korrekt att den effektiva räntan vid vissa kreditköp kan uppgå till mellan 25 och 35 %. Motionären menar att dessa räntenivåer försätter många människor i svåra ekonomiska situationer. Jag tycker att det är bra att den mycket viktiga fråga som ränta på lån måste anses vara kommer upp till allmän debatt. Vi har här som enskilda riksdagsledamöter en viktig funktion att fylla. Genom att bidra till en öppen och konstruktiv debatt om fakta på området bidrar vi till att allmänheten i högre grad får upp ögonen för de förhållanden som råder. Frågan bör och skall diskuteras och debatteras. Det är också en viktig konsumentupplysningsfråga som måste få en större dignitet än vad den kanske har i dag. Motionären anser att frågan om en övre räntenivå borde utredas. Utskottsmajoriteten har kommit fram till att det är mycket svårt att knyta regler om för höga räntor till en viss procentsats. Räntenivåer är också en konkurrensfråga banker och kreditinstitut emellan, varför frågan, precis som jag tidigare sagt, behöver föras ut till allmän debatt. Dessutom bör det bedrivas en intensivare konsumentinformation, som jag också sagt tidigare. Det finns vidare regler beträffande ocker, och man kan fråga sig om det inte är fråga om ocker när räntenivåer börjar hamna mellan 25 och 35 % samtidigt som normal bankränta på medlemslån osv. ligger i storleksordningen 7-8 %. Något sådant fall borde kanske prövas vid lämpligt tillfälle. Med hänvisning till de skäl som nyss anförts avstyrks motionen i betänkandet. Krister Örnfjäder tar i sin motion upp en annan mycket angelägen fråga, som jag vill belysa, nämligen transfereringstiderna i betalningssystemen. Det har visat sig att det inte är ovanligt att det kan ta mellan tre och fem dagar att flytta medel mellan olika konton. Den tiden måste anses som alldeles för lång, med tanke på dagens rådande teknik osv. Som ett bevis på att detta faktiskt kan vara ett stort problem, bortsett från ekonomiskt bortfall för den som drabbas, kan jag ta följande exempel. Det är inte ovanligt att människor har sina medel på en bank och t.ex. huslån eller andra lån i en annan bank. Det har visat sig i praktiken att det absolut bästa sättet att garantera att lånet blir betalat i tid är att ta ut pengarna och rent fysiskt bära över dem till den andra banken - allt detta på grund av långa och osäkra transfereringstider i betalningssystemen. Utskottsmajoriteten har funnit att Konsumentverket i en rapport, 1995/96:24, uppmärksammat problemet med långa transfereringstider, precis som motionären tar upp. I rapporten krävde Konsumentombudsmannen tydligare och bättre regler för bl.a. överföringar. Konsumentverket har dessutom vänt sig till Bankföreningen för att få till stånd tydligare och bättre villkor för konsumenterna. Utskottsmajoriteten anser att transfereringstiderna i betalningssystemen är en konkurrensfråga, varför de inte bör regleras. Däremot anser utskottet att det är av yttersta vikt att det sker en öppen information om transfereringstiderna direkt till konsumenten. Utskottet anser också att myndigheterna måste följa denna fråga mycket noga. Även här kan man säga att det ligger i konsumentens intresse att också mycket noga ta reda på vad som gäller beträffande transfereringstider på respektive bank för att på så sätt kunna välja den mest gynnsamma. Jag tror att många bankkunder som byter bank inte tänker på systemet på det sättet, och därför borde det vara ett intresse för banken att kunna erbjuda korta transfereringstider. Det kan också framhållas att regeringen stimulerat konkurrensen på bankområdet genom att underlätta etablering av fler banker. Mot bakgrund av detta avstyrks också denna motion. I motion Fi710 av Michael Stjernström m.fl. anförs att ett utvecklande av finanssektorn i Stockholm och Sverige till en ledande ställning i Nordeuropa har ett betydande samhällsekonomiskt värde. Detta skulle också enligt motionärerna underlätta för svensk företagsamhet som verkar i denna region, inte minst mot de östra och södra Östersjöländerna. För att utröna hur det står till med den svenska finansiella tjänstesektorns internationella konkurrenskraft har regeringen för detta ändamål tillkallat en särskild utredare. Enligt direktiven till denna utredning skall utredaren samla in och sammanställa uppgifter om den svenska finansiella tjänsteproduktionen samt uppskatta och beskriva sektorns direkta och indirekta betydelse för samhällsekonomin. Detta är, som jag ser det, en mycket viktig fråga. Därför är det också viktigt att denna fråga i botten får utredas ordentligt, om hur det verkligen förhåller sig, innan slutlig ställning tas. Att få fram riskkapital till småföretag är, som jag ser det, en viktig faktor för att kunna få en expanderande företagsverksamhet och även ökad sysselsättning. Enligt vad som sägs i direktiven skall utredaren ha slutfört sitt arbete före utgången av 1999, men delrapporter skall lämnas under utredningens gång. Johan Lönnroth tar i sin motion Fi209 upp frågan om att staten inte skall sälja Nordbanken, Posten och Beträffande Nordbanken har riksdagen redan fattat beslut om att en försäljning skall ske av statens aktieinnehav i denna bank. Bakgrunden till detta är att skattebetalarna genom denna försäljning kan få tillbaka de pengar till statskassan som stödet till bankerna i början av 90-talet kostade. Det är alltså ett slags återbetalning till skattebetalarna, om man vill uttrycka sig på det sättet. När det sedan gäller Posten och SBAB finns det helt enkelt inte något sådant bemyndigande. Johan Lönnroth kan väl, med all respekt, uttrycka i sin motion vad han vill inte skall ske, men i det senare fallet är det inte aktuellt från nuvarande regerings sida. Johan Lönnroth kanske har större anledning att vända sig mot Per Bill och hans parti, efter den diskussion som har förts från denna talarstol i dag. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och samtidigt yrka avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag skall först använda repliktiden till att göra någonting som jag glömde i mitt huvudanförande, nämligen yrka bifall till reservation 6, med anledning av motionen av Krister Örnfjäder m.fl. Jag står självfallet också bakom reservation 5, som gäller Bengt Kronblads motion, men jag tänker inte lägga något yrkande om den nu. Jag skall bara kommentera detta med att skattebetalarna kan få tillbaka sina pengar genom att Nordbanken säljs. Det är också så att skattebetalarna och svenska folket blir av med en mycket stor tillgång, en förmögenhet, som kan ge framtida avkastning. Det kan mycket väl vara så att den avkastningen till skattebetalarna på lång sikt är mycket större än den här kortsiktiga återbetalningen. Jag är också litet förvånad över att Sven-Erik Österberg inte alls går in på de ideologiska aspekterna. Under riksdagsperioden 1991-1994 deltog jag i många ideologiska debatter med Sven-Erik Österbergs partiföreträdare och den borgerliga sidan. Nu verkar det som om socialdemokratin över huvud taget har gett upp i hela den debatten. Det förvånar mig litet grand.
Fru talman! Vi kan naturligtvis se på det här på olika sätt. Bakgrunden till det hela är den bankkris där skattebetalarna fick skjuta in ungefär 60 miljarder i banksystemet för att småsparare och andra sparare skulle vara garanterade sina sparpengar när bankerna i grunden rämnade under den finansiella krisen. Johan Lönnroth känner också till - han deltog säkert på möten - vad vanliga partimedlemmar tyckte om att staten skulle skjuta in en massa pengar i banker som ägdes av rika kapitalister m.fl. De kanske inte var så rika just då, men de hade betecknats som rika. Det var naturligtvis besvärande att deras skattepengar skulle gå in där. I det läget sades det att Nordbanken skulle säljas - det förslaget har förelegat under ganska lång tid i vårt parti - därför att det var ett sätt att föra tillbaka pengarna till statskassan och så att säga neutralisera de pengar som skattebetalarna hade tryckt in i banksystemet tidigare. Man kan naturligtvis i grunden ha en ideologisk debatt om huruvida staten skall äga banker eller inte. Här har socialdemokratin satt ned foten när det gäller Nordbanken och tycker att den kan säljas, bl.a. med den motivering som jag här har redogjort för.
Fru talman! Jag förstår ändå inte riktigt det här resonemanget. Om man tar ifrån en människa som äger en tillgång som t.ex. ett hus och sedan ger tillbaka de pengar som man har fått från försäljningen av huset, har man då betalat tillbaka någon skuld med detta, när man med ena handen har tagit en tillgång och med andra handen har gett tillbaka de pengar som man har fått in genom att sälja tillgången? Jag förstår över huvud taget inte det resonemanget. Vi skulle behöva en stark statlig bank, som kan skärpa konkurrensen på bankmarknaden och pressa räntemarginalerna.
Fru talman! Jag tror att Johan Lönnroth mycket väl förstår precis vad jag säger och förstår det här systemet. Det här är naturligtvis en debatt som fördes i det korta perspektivet. Vi vet hur det såg ut med statsfinanserna i början av 1994. Det var 240 miljarder i underskott, och det var behov av en rad olika saker när det gällde välfärd och sådant. I det läget hade den borgerliga regeringen tidigare sanerat statskassan ännu mer genom att tvingas skjuta in pengar i banksystemet. Det var naturligtvis en diskussion i det korta perspektivet, där man också kunde stärka statskassan osv. Man kan naturligtvis föra en vidare ideologisk debatt om det här, att om man äger en bank kan den ge en avkastning, som på sikt förs tillbaka. Men Johan Lönnroth företräder inte ett parti som i normala fall har en långsiktig lösning på problemet när man skall skapa utgifter; utgifterna skall helst ha varit i går, med olika poster i samhället osv. Jag tror säkert att Johan Lönnroth kan ha en viss förståelse för det här systemet och tanken i det också, på det sätt som jag har beskrivit det.
Fru talman! Jag kan i och för sig instämma i det mesta som Sven-Erik Österberg sade i sitt anförande, men det var en del han inte sade om de reservationer som finns. Det gäller bl.a. småföretagens riskfinansiering. Det Sven-Erik Österberg sade var alldeles utmärkt. Varför kunde man inte gå på motionens linje? Då hade vi sluppit reservera oss. Vad är det i reservationen som inte är acceptabelt? Sven-Erik Österberg kommenterade heller inte den kritik som jag framförde när det gäller de kollektiva sakförsäkringarna. Man har fortfarande inte ändrat reglerna så att det krävs individuell anslutning till sådana försäkringar och så att man inte skall kunna bli kollektivansluten av sin fackförening. Den har som sagt en särställning på arbetsmarknaden, och man behöver som anställd vara med i den av det skälet. Det är värt en kommentar från socialdemokraterna. Tycker ni verkligen att det är bra att man blir påförd en försäkring kollektivt hos ett visst bolag utan att man själv har bett om det? Försäkringarna är dessutom upphandlade på ett sätt som inte är bra ur konkurrenssynpunkt. Reservationen om flödesinformation när det gäller kreditupplysningar, som är önskvärt, kräver också en kommentar. Såvitt jag förstår tycker även socialdemokraterna att det skulle vara bra. Men inte heller här har ni kunnat ställa upp från majoritetens sida och stödja dessa krav, utan de flesta oppositionspartier tvingas reservera sig. Det kräver väl ändå en kommentar från socialdemokraternas sida. Vad är det egentligen i reservationen man inte kan ställa upp på?
Fru talman! När det gäller kapital till småföretag kan jag säga att man i motionen är ganska säker på hur det förhåller sig på marknaden. Man skriver att den statliga inblandningen stör detta. Per Bill sade tidigare att staten bara skall vara en åhörare och inte styra. Regeringen har tillkallat en utredare för att verkligen ta reda på hur det förhåller sig. I sak kan vi vara överens när det gäller stimulering av småföretag osv., men man bör ha en klar bild av hur det faktiskt förhåller sig. Man bör analysera den svenska finansiella tjänstesektorn på det sätt som har gjorts. Det var det jag beskrev att utredaren hade till uppgift. Jag är litet förvånad över att just Miljöpartiet agerar så pass kraftigt när det gäller kollektiva hemförsäkringar. Det har varit ett klassiskt nummer från moderaterna att slå ned på dem. Det är nästan rörande att läsa de moderata motionerna och se hur man ömkar de stackars fackföreningsmedlemmarna som hunsas av sina egna fackföreningar och tvingas ta på sig försäkringar som de absolut inte vill ha. I grund och botten är det demokratiska beslut som ligger bakom i vilken förening som helst. Så fungerar också fackföreningar. Det kan jag säga av ganska lång erfarenhet. Frågan är i grunden genomlyst av alla instanser som över huvud taget kan titta på frågan. Inte ens Konkurrensverket har kommit fram till att det finns något fel, eftersom det finns en reservationsrätt. Man säger att det är okej. Jag tycker att den frågan är färdigdiskuterad. Vi har nyss hanterat frågan om flödesinformation i ett betänkande som kom för inte så länge sedan - betänkande FiU23. Man tittade på frågan om flödet. Det är inte så enkelt. Man måste se vilka konsekvenserna kan vara. Det kan finns något negativt med flödesinformation. Man kanske dömer ut företag alldeles för tidigt därför att de t.ex. har tillfälliga problem.
Fru talman! Jag skall försöka förstå detta. Det är tydligen statens roll som är knäckfrågan när det gäller småföretagens riskfinansiering och Stockholms ställning på finansmarknaden. Man vill vara litet försiktig av det skälet. Det är i och för sig inte så konkret, men jag kan med tanke på den ideologi som socialdemokraterna traditionellt omfattar förstå att det krävs en viss försiktighet från er sida. När det gäller de kollektiva sakförsäkringarna vill jag bara påpeka att Miljöpartiet tar ställning i sak utan hänsyn till var förslaget kommer ifrån - från Vänsterpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna eller någon annanstans. Det kommer vi att fortsätta med även i framtiden. Vi är inte bundna till blocken, som bekant. Det är faktiskt märkligt att socialdemokraterna inte tycker att det skall vara en individuell anslutning, utan vill ha kollektivanslutning. Det är som det är med reservationsrätten. Informationen är inte alltid så fullödig. Det är inte alltid man vet att man har en försäkring. Jag har själv råkat ut för det. Det har visat sig att jag har försäkringar som jag inte varit medveten om just därför att jag har gått med i en fackförening. Jag har inte fått någon information om försäkringarna. Det är inte bra, tycker vi. Jag trodde att vi skulle kunna vara överens med socialdemokraterna om det, men det är vi kanske inte. Hur skall man tolka det som sades om flödesinformationen? Är ni beredda att öppna för mer flödesinformation, som det står i reservationen? Det är kanske bara så att ni inte vill gå med på det just nu? Ni ger en ganska luddig motivering. Jag vill försöka tolka det positivt och ser det som att ni framgent kommer att medverka till att försöka öppna för mer flödesinformation.
Fru talman! Om jag bemöter det sista först kan jag säga att vi inte har tagit ställning emot flödesinformation. Vi har sagt att det kan vara ganska bra om vi vill ha en effektivare kreditupplysningsmarknad. Det jag sade tidigare, innan min taletid tog slut, var att det fordras fler undersökningar och analyser. Vi måste undersöka om det finns negativa effekter av att gå fram för snabbt. Ärendet bereds nu av Justitiedepartementet. Tanken är att det skall komma en proposition under hösten 1998, som skall belysa frågan. Man har tittat noga på den. Det var också svaret när vi behandlade frågan förra gången. Svaret är alltså att man planerar att avge en proposition under hösten 1998 beträffande denna fråga. När det sedan gäller de kollektiva försäkringarna har jag sagt att en fackförening i allra högsta grad är en demokratisk inrättning. En majoritet av medlemmarna kan ta bort försäkringar som dessa. Man har i så fall aldrig beslutat om dem. Det har visat sig att försäkringarna på det sätt som de hanterats har varit en stor fördel för medlemmarna. Både prismässigt - det gäller försäkringspremien - och skyddsmässigt har medlemmarna fått en god försäkring. Till följd av reservationsrätten, som kom efter det att regeringen diskuterade frågan 1986, kan man som enskild medlem säga ifrån om att man inte vill ha försäkringen. Jag tycker att vi har täckt in de bitarna. Datainspektionen har tittat på frågan och sagt att försäkringen i sig är väldigt bra och att den är till väldigt stor nytta. Jag tycker att man har klarat av dessa bitar. Vi kan fundera över orsaken till att frågan tas upp. När moderaterna trycker på och säger att man värnar medlemmarna blir jag misstänksam. Jag funderar på om det är försäkringsbolaget i sig som irriterar mest. Om det hade gällt ett annat försäkringsbolag hade man kanske inte tyckt lika synd om fackföreningsmedlemmarna.

Fru talman! Vi kanske skall tala om vem som sponsrar valrörelsen mest mycket försiktigt, Per Bill. Det kan finnas fler ömma tår i kammaren. Det gäller inte bara LO och det socialdemokratiska partiet. Det går inte att jämföra kollektiva försäkringar med att det dimper ned ett paket från en postorderfirma i brevlådan. Det ligger ju ett demokratiskt beslut i botten: Är man medlem i en fackförening som har detta får man också en försäkring. Vill man inte ha försäkringen säger man ifrån, och då slipper man den. Det tycker jag inte är så märkvärdigt. Det är ju ett steg till i det här som Per Bill gärna hoppar över. När det sedan gäller att privatisera Posten osv. kan jag inte hålla med. Där har vi totalt olika ideologisk uppfattning. Jag vet inte på vilket sätt Posten skulle må bra av det här. Jag tycker att Posten har en funktion i sin nuvarande roll, där den ägs av staten. Så tycker jag att det skall förbli om inte någon kan komma med argument som helt vänder på den inställningen.

Fru talman! Om en majoritet av kennelklubbens medlemmar på sitt årsmöte hade bestämt att man för medlemsavgiften också fick ett hundkoppel som var värt 250 kr kan jag faktiskt acceptera det som medlem i den klubben. Hade jag dessutom rätten att säga nej behövde jag ju inte få det. Jag tycker att den här diskussionen om hundkoppel haltar litet grand.

Fru talman! T.o.m. för en idrottslig novis som jag själv är det obegripligt att finansutskottets socialistiska majoritet inte har tagit tillfället i akt att ge ett utökat stöd till en verklig folkrörelse i ordets egentliga betydelse, nämligen idrottsrörelsen. Här har man chansen att överlåta makt, ansvar och beslutande direkt till det aktiva idrottsfolket. Socialdemokraterna försitter denna chans. I stället talar man om samordningsvinster i den storskaliga sammanslagningen av Tipstjänst och Penninglotteriet. Utskottets majoritet hänvisar enbart till fjolårets skrivning och hävdar att argumentet om effektivitetsvinster alltjämt gäller. Det vore klädsamt om någon här närvarande företrädare för majoriteten kunde reda ut vilka effektivitetsvinster som till dags dato uppnåtts och på vilket sätt dessa har kommit idrottsrörelsen till godo. Fru talman! Vi moderater anser i motsats till socialdemokraterna att den största tjänst som staten kan göra idrotten är att öka idrottsrörelsens möjligheter att genom egna insatser påverka sin situation. Idrottsrörelsen måste alltså ges förutsättningar för en ökad egenfinansiering. Detta skulle kunna uppnås genom förändringar i skattesystemet. Vi moderater har i andra sammanhang lagt fram förslag om sänkta inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Detta är ett förslag som stärker inte bara de enskilda individerna utan även de enskilda föreningarna, t.ex. inom idrottsrörelsen. Förslaget ger även ett större oberoende och en större frihet. Inte minst i tider av kraftiga besparingar inom stat och kommun är det viktigt att idrotten ges en från direkta bidrag mer oberoende ställning. Fru talman! Redan Lotteriutredningen 1979 konstaterade: "Om de statliga lotterierna och totalisatorspelen i framtiden tillåts öka på samma sätt som hittills finns det enligt vår mening risk för en ogynnsam utveckling för den ideella sektorn. Det statliga spelet bör därför inte tillåtas att ytterligare breda ut sig på de ideella spelens bekostnad." Precis denna utveckling har dessvärre ägt rum. Penninglotteriet och Tipstjänst har fortsatt att introducera nya spel, vilka konkurrerat med folkrörelsernas traditionella lotterier. Ett trendbrott har dock, trots statens klåfingrighet, åstadkommits i och med introduktionen av Bingolotto. I motion Kr517 begär motionärerna att riksdagen skall göra ett tillkännagivande om avkastningen på automatspel. Utskottets majoritet snubblar här på sina egna argument när man avslår yrkandet. Man pekar på att den dåliga vinstutvecklingen på värdeautomater beror på konkurrerande verksamhet. Här har alltså staten gjort en fin utfästelse om vinstdelning som man sedan slipper uppfylla därför att andra statliga spel konkurrerar ut automatspelen. Detta om något talar för att makten över spelen bör överlåtas till idrotten. Fru talman! När det gäller det ökade stödet till handikappidrotten har utskottsmajoriteten en rent beklämmande avslagsmotivering. Man hänvisar till att motsvarande förslag avstyrktes i fjol! Socialdemokraterna kan alltså inte ens tänka sig att till handikappades idrott reservera en liten del av de framtida inkomstökningarna från spel och lotteriverksamhet. Så tunn var alltså den solidariska fernissan. Fru talman! Jag vill avslutningsvis betona att jag givetvis står bakom samtliga moderata reservationer avseende betänkandet FiU16. För tids vinnande yrkar jag dock bifall endast till reservation 1.

Fru talman! Statliga spel och spel över huvud taget är något jag har haft synpunkter på under många år. En av de synpunkterna har också berört det som tas upp i det här betänkandet, nämligen statens stora roll i spelverksamheten. Svenska staten är världsbäst på att anordna olika spelformer. Det har naturligtvis sin betydelse när man utlovar att delar av inkomsten från de s.k. värdeautomaterna - vilka också kan ifrågasättas - skall gå till idrottsrörelsen. Man skar alltså ned anslaget till idrottsrörelsen, men det skulle kompenseras via dessa värdeautomater. I den konkurrens som de är utsatta för har de nu inte givit de vinster som förväntades. Staten har alltså med egna medel förstört idrottsrörelsens möjlighet att få kompensation för sina anslagsminskningar. De statliga spelbolagen fortsätter att sprida sig och att komma på olika typer av spel för att öka sina inkomster. Det finns statistik som visar att vi svenskar spelar för 2 500-3 000 kr per år. Det finns en fördelning av spelintresset och något som man brukar kalla ett spelbälte i vårt land. Det finns också en profil på den store spelaren. Det är ofta en lågutbildad, medelålders man, dock inte med alla de bekymmer som har vidlådits medelålders män i den här debatten tidigare i kväll. Det här har också resulterat i att vi i Sverige har ett rätt stort antal människor med ett spelberoende. Det är ungefär tio år sedan jag för första gången motionerade om att vi skulle kunna ge ett stöd från spelverksamheten till dem som inte klarar av spelets vådor. Nu finns det 2 miljoner anslagna sedan ett år tillbaka för att klara av vården - ett något för litet anslag, men i varje fall ett steg i rätt riktning. När det gäller den centerpartistiska motionen av Kjell Ericsson, som berör idrottsrörelsen och dess möjligheter att få bidrag via spel, stöder jag reservation 3 och yrkar bifall till denna. Där finns det också ett mycket enkelt förslag riktat till regeringen, nämligen att man har överläggningar med företrädare för föreningslivet och diskuterar hur den här frågan bäst kan lösas. I Finland har man löst detta. Där får föreningslivet, t.o.m. organisationer som jobbar mot spelberoende, ett anslag från spelverksamheten. Det kan verka moraliskt betänkligt att det är på det viset. Det finns också föreningar som vägrar att ta emot anslag från en spelverksamhet av de skälen. De tycker att människor leds in i ett beroende och att man inte skall locka in flera i den fällan genom att ta den ekonomiska vinst som ett sådant spelande kan innebära. Vårt särskilda yttrande gäller den regionalpolitiska effekten av en sammanslagning av spelbolagen. Den utlokalisering av Penninglotteriet som gjordes för ett tjugotal år sedan hade en mycket positiv effekt på arbetsmarknaden på Gotland. Efter 20 år är det ungefär 180 personer som arbetar i verksamheten. Vår förväntan när man slog ihop de här två spelbolagen var att man i sin nya verksamhetsform också skulle kunna se till att flera av de här arbetstillfällena kunde placeras på Gotland. Så har dock inte blivit fallet. Det är bara att beklaga att man inte har tagit den möjligheten till vara när man har sett tillfället att kunna ge Gotland flera arbetstillfällen. Av olika skäl är det en ganska sträng och svår arbetsmarknadssituation på Gotland, och där tycker jag att staten genom sina spelbolag kunde ta ansvar för att se till att man kommer till rätta med de problemen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 till det här betänkandet.

Fru talman! Den här propositionen behandlar folkrörelsernas del av spelmarknaden, fördelningen av medlen till handikappidrotten, idrottens fria och oberoende ställning, idrottens vinstdelningssystem med staten och de regionalpolitiska effekterna av att förlägga Svenska spel på Gotland. Mycket av det som det här betänkandet och motionerna handlar om är kloka synpunkter, tycker jag. Men angreppslinjen i finansutskottets betänkande tycker jag inte svarar upp mot de motionstexter som faktiskt finns här. Man belyser detta ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Inte ett enda ord nämns i betänkandet vad gäller spelens negativa sociala skadeverkningar. Inte heller de som har talat här innan nämner detta särskilt mycket. Inte heller nämns på en enda punkt Idrottsutredningen och dess uppdrag att komma med förslag på idrottslig egenfinansiering eller den andel stöd till idrotten som kommer från staten. Den här frågan utreds ju faktiskt i dag. Det hade väl varit klädsamt om finansutskottet hade uppmärksammat det. Det här tror jag verkligen speglar det olyckliga i att spel ligger just under finansutskottet. Utgångspunkten i er beredning blir spel som budgetregulator både i statlig verksamhet och i förening. Inte på en enda punkt talas det om att spelmarknaden är relativt konstant i Sverige. När det går bra för de statliga spelen går det mindre bra för de folkrörelsebaserade spelen och tvärtom. Det är därför förvånande att Göran Lindblad och Karin Israelsson talar om idrottsrörelsens rättmätiga andel av spelmarknaden och samtidigt, i kulturutskottet och även här i riksdagen, säger ja till statliga kasinon. Jag trodde att ni i finansutskottet faktiskt kunde räkna. Med konstant spelmarknad finns det visst antal kronor. Ger man fler kronor till staten blir det mindre kvar till folkrörelserna, eller hur? Dessutom är faktiskt vinstdelningssystemet omfördelande. När det är klart kommer det heller inte att kopplas direkt till spel, utan blir så att säga en utdelning ur statens budget, och det tycker jag är bra. Det statliga stöd som i dag går till idrotten har dessutom det senaste året ökat med 5 miljoner, från 55 till 60 miljoner, på grund av att det här vinstdelningssystemet ännu inte är färdigt. Vänsterpartiets åsikt är att statens andel av spel skall minskas, inte ökas. Det här ger i sin tur utrymme för folkrörelser och ideella föreningar att öka sin andel. Vi räknar här alltså med plus och minus, eftersom det är en konstant marknad. Det har den också varit i 30 år. Det bör man verkligen ta hänsyn till. För Vänsterpartiet är det viktigt att spelmarknaden inte ökar totalt sett. Det är också viktigt att motverka den direkta kopplingen spel och idrott. För oss är det viktigt att ideell, föreningsdriven verksamhet fortsätter att vara fri och obunden. Vi anser att det är bättre med offentliga medel, anslagna genom demokratiskt fattade beslut, för idrotten och den ideella verksamheten i stället för beroende av kommersiella medel som sponsring, reklam och spel. Det är frihet för oss. I vårt land finns 80 000-100 000 spelmissbrukare. Med en ökad spelmarknad, med ökad reklam om spel kommer den här gruppen att växa. Vår skyldighet är att ta hänsyn till det och inte etablera fler statliga spel. Spelmissbruk är som alla andra missbruk. Större tillgänglighet leder också till större risker och fler missbrukare. En annan sådan här tanke och fråga som jag själv ställde mig när jag läste igenom ert betänkande var: Hur kommer det sig egentligen att Svenska spel, Bingolotto m.fl. andra spel får göra reklam, medan det är förbjudet när det gäller cigaretter och alkohol? Vari ligger egentligen skillnaden? För mig känns det som ren dubbelmoral. Därför anser jag att spelmarknaden borde ligga under ett annat slags utskott, t.ex. Jag vill därmed yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Jag har som sagt under tio års tid kämpat i riksdagen för att åstadkomma ett något annorlunda utgångsläge när det gäller spel och dobbel. Delvis har jag lyckats. Ett antal år har jag kunnat stoppa de allra mest aggressiva spelformerna som man tänkt introducera i vårt land men som tack och lov inte lyckats komma hit. Jag är mycket väl medveten om de bekymmer som spel ställer till med. All den reklam som man utsätts för är ett stort bekymmer om man en gång har blivit spelberoende. Det är inte så att alla säger ja till statliga kasinon. Det hoppas jag att Charlotta Bjälkebring också kan förstå. Det finns skilda uppfattningar. Jag tror absolut inte på att statliga kasinon ger de effekter som många andra företrädare säger att de gör, att de t.ex. skulle förhindra ett illegalt spel. Det är precis som med andra beroendeformer, ju större utbud som förekommer, desto fler får vi som drabbas av beroendetillstånd. Jag tror att man för att förhindra att finansutskottet i framtiden skall skriva denna typ av betänkanden, precis som vi gör i social och skatteutskotten i fråga om alkohol, kan ha ett remissförfarande mellan de olika utskotten. Det handlar om sociala konsekvenser. Det ligger närmare till vid en ändring att socialutskottet får ha synpunkter på farligheten i spelet. Nu behandlar vi ett löftesbrott. Regeringen har givit idrottsrörelsen ett löfte om ökade anslag via spel. Det är det som har varit huvudingrediensen i våra övriga inlägg.
Fru talman! Det gläder mig att Karin Israelsson och jag har samma åsikt i kasinofrågan. Kasino innebär just snabba spel, snabba dragningar, och är just den typ av spel som lättare än andra leder till spelmissbruk. Jag vill beklaga att vinstdelningssystemet inte är färdigt. Det är inte jag som behöver försvara detta. Vänsterpartiet har kritiserat detta när frågan har varit uppe till diskussion i kulturutskottet. Jag vill ändå påpeka att andelen har ökat, från 55 till 60 miljoner kronor. Min poäng och oro i spelfrågan är att staten mer och mer försöker ta över marknadsandelar. Det är en väldig dubbelmoral. Eftersom spelmarknaden är konstant minskar möjligheterna för folkrörelserna att ta en större andel. Det har man inte tagit hänsyn till i det förslag till vinstdelningssystem som skall beredas.
Fru talman! Vi kan vara överens om att det är viktigt att detta löses på något sätt, att spelutbudet i landet begränsas och att inte fler snabba spel introduceras, dvs. det som leder till de flesta spelmissbrukarna.
Fru talman! Jag hoppas att Karin Israelsson och jag kan göra gemensam sak i frågan när propositionen om kasinon förmodligen läggs fram i höst.
Fru talman! Statliga kasinon har över huvud taget inte varit föremål för beredning i finansutskottet. Jag kan tänka mig kasinon, men inte nödvändigtvis statliga kasinon. Charlotta Bjälkebring tar upp frågan om idrottsrörelsens oberoende. Jag vet inte om hon lyssnade på mitt anförande, men det var just för att idrottsrörelsen inte skulle göras beroende av klåfingriga politiker, av besparingar i stat och kommun under besparingstider, som jag pläderade för att en större del av spelmarknaden skall vara direkt underställd idrottsrörelsen. Då förfogar man själv över inkomster och utgifter och kan själv bestämma hur verksamheten skall bedrivas. I den modell som Charlotta Bjälkebring förespråkar görs idrottsrörelsen än mer beroende av nyckfulla politiska beslut. Det vore djupt olyckligt. Charlotta Bjälkebring tog också upp en diskussion om vilket utskott, socialutskottet eller kulturutskottet, som skulle hantera frågan om spel. Ser man detta från en rent social synvinkel skall det inte finnas några spel alls. Då kanske socialutskottet skall hantera frågan. Nu pratar vi inte om det. Nu diskuterar vi hur en bra finansiering skall ordnas åt idrottsrörelsen.
Fru talman! Göran Lindblad säger att frågan om kasinon inte har behandlats i finansutskottet. Det är möjligt att det är så. Men vi har tagit ställning till frågan i kammaren. Frågan har behandlats i kulturutskottet. En majoritet i kulturutskottet bestående av Centern har tillstyrkt att regeringen skyndsamt skall återkomma med förslag om etablering av statliga kasinon i Sverige. Den frågan är i det närmaste färdigberedd på Finansdepartementet. Ett förslag skulle läggas fram den 12 mars, men drogs tillbaka på grund av att man inte hade tagit hänsyn till de regionalpolitiska effekterna av statliga kasinon i landet. Vi i Vänsterpartiet anser att idrottsrörelsen skall vara fri och obunden. Vi delar inte Göran Lindblads uppfattning om att politiker är nyckfulla personer som fattar nyckfulla beslut. Politiker är ansvarstagande människor som skall fördela pengar med utgångspunkt i att väljarna skall må bra i kommuner, landsting och hela landet. Vår oro är mer riktad mot spel och den kommersialism som spel drar med sig. Det leder inte till verklig frihet. Kommersialismen i sig knyter upp och förleder människor.
Fru talman! Om man själv förfogar över sina inkomster, utgifter och verksamhet, är oberoendet och friheten oändligt mycket större än om man är utlämnad åt om än aldrig så kloka politiker som kan ha olika utgångspunkter för sina beslut vid olika tillfällen.
Fru talman! Givetvis skall idrottsrörelsen förfoga över de pengar som fördelats från kommunen, landstinget eller staten. Det är just storskaligheten i spelen och idrotten som jag vänder mig mot. Det skapar ett ideellt engagemang när den lilla idrottsrörelsen i närområdet har sina egna spel och lotterier, en vilja och kraft att själv försöka få in pengar till verksamheten. Bingolotto har utvecklats till en stor apparat. Många av dem som säljer Bingolotter känner ett stort tvång. Även om man i den lokala föreningen kan besluta hur pengarna kan användas, tror jag att mycket av glädjen, friheten och idealiteten som skulle kunna skapas med hjälp av små lotterier osv. går förlorad i storskaligheten. Det är det jag menar när jag hävdar att idrottsrörelsen i dag förlorar sin frihet på grund av spel.

Fru talman! Finansutskottets betänkande nr 16 är föranlett av sju motioner från den allmänna motionstiden som handlar om den statliga spelverksamheten. Utskottet avstyrker samtliga motioner, och med anledning av det har sex reservationer avgivits. Jag tänker hålla mig till de fyra områden där reservationer har avgivits. Det gäller överlåtelse av Våren 1996 beslutade riksdagen om sammanslagningen av Penninglotteriet och Tipstjänst. I en motion, med vidhängande reservation, från Moderaterna framfördes då kravet på att staten i stället skulle överlåta Tipstjänst till föreningslivet. Även föregående år väckte Moderaterna en likartad motion, så också i år. Riksdagen har uttalat att en sammanslagning av de båda spelbolagen kan förväntas leda till bättre möjligheter att möta en hårdnande konkurrens från utlandet och fördelar för tillsyn, hög säkerhet och effektiv kontroll. Det är viktigt att vara tydlig i ambitionen att bibehålla det nationella självbestämmandet. Staten bör även i framtiden äga och styra de stora aktörerna på spelmarknaden. Ett skäl för sammanslagningen var att det knappast är effektivt att ha två statliga bolag som konkurrerar med varandra. De här omständigheterna är enligt utskottets mening alltjämt giltiga. Det finns därför inte heller i år något skäl för riksdagen att ompröva sitt tidigare beslut. Vad gäller fördelningen av överskottet fick Tipstjänst den 15 juni 1995 tillstånd att bedriva spel på s.k. värdeautomater till förmån för föreningslivets barn och ungdomsverksamhet. Tillståndet gäller rätten att utplacera 7 000 värdeautomater. Tipstjänst skulle alltså överföra hela överskottet från en produkt till föreningslivet. År 1996 fattade riksdagen ett principbeslut om att ett vinstdelningssystem mellan staten och näringslivet skall införas i stället. Övergången till det nya systemet skall enligt beslutet göras så snart en god prognos kan göras på hur stort överskott värdeautomaterna kommer att generera. Överskottet skall sedan omräknas till en fast andel efter en viss justering. Förutsättningarna har ännu inte uppfyllts. Det nya systemet har därför inte kunnat fullföljas. Det är naturligtvis inte bra. På grund av bl.a. konkurrens från andra spel har värdeautomaterna under det första året inte givit något överskott. Konkurrensen kommer alltså från varuautomater, och de är inte statliga. För ett år sedan hade bara 476 värdeautomater kunnat utplaceras. I dagsläget finns det ungefär 2 000 värdeautomater ute. Det är även osäkert om värdeautomaterna kommer att kunna gå med överskott i år. Regeringen har uppmärksammat den här situationen och uttalar sin avsikt i budgeten att påskynda frågan så att vinstdelningssystemet kan komma till stånd. Vi kan konstatera att det är viktigt att den här frågan får sin lösning. Det gäller också att hitta bra mätmetoder för vinstdelningen. I maj 1996 sade riksdagen att det är viktigt att föreningslivet får möjlighet att framföra synpunkter på principerna för fördelningen av de här medlen. Riksdagen sade också att det i första hand får ankomma på regeringen att ta ställning till hur det skall ske. Förra året uttalade riksdagen att man utgår från att regeringen tar erforderliga kontakter med föreningslivet så snart en god prognos kan göras om vilket överskott värdeautomatspelen kommer att ge. Detta gäller fortfarande. Jag kan också konstatera att vi förstås är överens med Vänsterpartiet om att det är angeläget att föreningslivet även i fortsättningen får ett statligt ekonomiskt stöd. Anslaget i årets budget, som ligger under kulturutskottet, är drygt 483 miljoner kronor till idrottsrörelsen och drygt 12 miljoner kronor till Ungdomsstyrelsen. Jag kan inte se någon direkt motsättning i att behålla ett statligt ekonomiskt stöd och att införa en vinstdelning. Moderaterna framför i en reservation att stödet till handikappidrotten skall öronmärkas och ökas. Möjligheten till ökning är kopplad till det moderata förslaget om överlåtelse av Tipstjänst. Förra året uttalade riksdagen att det är angeläget att handikappidrott främjas och att Handikappidrottsförbundet också får ett betydande stöd. Fördelningen av stödet till specialförbunden och de olika sektorerna bör enligt utskottets mening i framtiden liksom hittills göras samlat av Folkpartiet framför i en motion farhågan att riksdagens beslut från 1996 inte har fullföljts. Därför vill Folkpartiet att en utvärdering görs om detta. Riksdagen har vid beslutet om sammanslagning uttalat sin uppfattning att det nya bolagets styrelse skall ha sitt säte i Visby och att inriktningen bör vara att huvudkontoret med dess funktioner för den samlade verksamheten lokaliseras till Visby. Riksdagen sade också att det är av stor vikt att en betydande del av den totala verksamheten i övrigt skall bedrivas från Gotland, så att sysselsättningen på Gotland bevaras och förstärks vid en sammanslagning, samt att verksamheten i fortsättningen även bör bedrivas i Sundbyberg. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen i den här frågan. Hur ser det då ut i dag? Det nya bolaget AB Svensk Spel har sitt säte i Visby. Dit har också bolagets vd förlagt sin huvudsakliga verksamhet liksom avdelningscheferna för ekonomi, administration och utveckling. Den 1 juli 1996, då det nya bolaget startade, fanns det 240 fast anställda i Sundbyberg, 163 i Visby och 29 på övriga orter i landet. Vid det senaste mättillfället i företaget, den 31 december 1997, var de fast anställda i Sundbyberg 224, i Visby 177 och på övriga orter 40. Antalet fast anställda har alltså minskat med 16 i Sundbyberg, ökat med 14 på Gotland och ökat på övriga orter med 11. Jag kan alltså konstatera att riksdagens beslut om att bevara och förstärka sysselsättningen på Gotland har följts. Jag är i och för sig inte förvånad över det, eftersom jag utgår från att det är riksdagens beslut som gäller. Men jag är glad över att kunna göra den här redovisningen för kammaren. Det är naturligtvis viktigt att den relativa andelen behålls även i fortsättningen. Charlotta L Bjälkebring sade i sitt anförande att det var en avsaknad av sådana frågor som forskning om skadeverkningar på spelmarknaden. Det gällde idrottsutredningen osv. Det ligger dock på kulturutskottet. Vänsterpartiets motion har delats till oss på finansutskottet vad gäller yrkandena 3 och 9. Övriga delar ligger på andra utskott. Det är inte mycket vi kan göra åt den saken. Utskottet har att behandla de frågor som blir oss fördelade. Det är en fråga för kammarkansliet. Därför är inte de frågorna behandlade i det här betänkandet.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
Fru talman! I den här snart sena timmen skall jag bara uppehålla mig vid två saker i Kristina Nordströms anförande. För det första kan jag konstatera att det tydligen inte finns någon förståelse alls från den socialdemokratiska majoritetens sida för att handikappidrotten är extra viktig, att den särskilt måste framhållas och att pengar måste avsättas för detta. För det andra vill jag återkomma till den fråga jag ställde i mitt inledningsanförande. Det gällde effektiviteten i sammanslagningen. I både det här betänkandet och i riksdagens tidigare beslut om sammanslagningen hävdas att effektivitetsskälet är ett av de viktigaste skälen. Jag frågade vilka effektivitetsvinster som då har uppnåtts under den tid då bolagen varit sammanslagna. Av Kristina Nordströms anförande nyss framgick det, om jag räknade rätt i hastigheten, att antalet anställda totalt sett har ökat under den här tiden. Men man kanske har gjort några andra effektivitetsvinster?
Fru talman! I den moderata motionen står det att Riksidrottsförbundet har att tillse att den del av anslaget som Handikappidrottsförbundet erhåller är rimlig och rättvis. Man talar också om att den svenska idrotten även i framtiden måste ges möjligheter att agera självständigt. Den skall ha frihet att själv bestämma verksamhetens innehåll, inriktning och mål. Jag tycker att det rimmar illa med den öronmärkning som När det gäller antalet anställda i mitt anförande talade jag om fast anställda.
Fru talman! När det gäller handikappidrotten får vi faktiskt hålla oss till vad som står i reservationen. Enligt vårt förslag till text skall det stå: "Enligt utskottets mening bör emellertid de ekonomiska förutsättningarna för handikappidrotten förbättras genom att ytterligare medel tillförs på det sätt som Moderata samlingspartiet föreslår."
Fru talman! Jag vill säga till Kristina Nordström att det nog är ett missförstånd från hennes sida. Statligt stöd och vinstdelning är inget problem för oss i Vänsterpartiet. Det är bra med fasta principer så att man ser till att idrottsrörelsen får sitt stöd. Det är också så att när det här vinstdelningssystemet är klart kommer det inte att direkt kopplas till spelen. Det kommer att bli som en post i budgeten vilken som helst. Men principen nu när man jobbar fram det är att man skall titta på de inkomster som blir av spelautomaterna. Sedan kommer det att kopplas bort från det här, och det tycker vi är bra. Det är ju så att de offentliga medlen till idrotten totalt sett har minskat. Det har tvingat folkrörelseidrotten att söka nya vägar till egen finansiering. Det är här vi tycker att de faktiskt kan förlora mycket av sin oberoende ställning. Därför vill vi särskilt poängtera att det offentliga stödet är viktigt så att idrottsrörelsen verkligen kan engagera sig och bedriva den verksamhet som den är bra på, nämligen att få in barn och ungdomar i idrottslig verksamhet. Jag saknar något om spelmarknadens skadeverkningar i betänkandet. Det är viktigt att man i alla betänkanden ser till helheten och inte bara till de olika delarna. Finansutskottet har ju behandlat detta korrekt, och jag respekterar det, men jag skulle vilja ha en annan ordning.
Fru talman! Jag kan konstatera att vi är överens om att det är angeläget att föreningslivet även i fortsättningen får ett statligt ekonomiskt stöd. Visst har anslagen minskat, liksom i stort sett alla andra anslag. Det beror på den allmänna ekonomiska situationen, som vi försöker komma till rätta med. Att anslagen minskat är att beklaga, och det är på många områden man känner att man fått minskade anslag. Men det beror som sagt på det underskott vi haft.

Fru talman! I justitieutskottets betänkande JuU14 behandlas en proposition om allmän kameraövervakning. Fyra motioner har väckts, och vi moderater ansvarar för en motion. Den har resulterat i två reservationer, som jag naturligtvis står bakom. Men, fru talman, härmed ber jag att få yrka bifall till endast en reservation, nr 3 under mom. 2. Vad beträffar propositionen om lag om allmän kameraövervakning ser vi moderater positivt på regeringens förslag, eftersom den nya lagen medger en vidgad möjlighet till allmän kameraövervakning. Allmän kameraövervakning ökar möjligheterna att förebygga brott eller, om ett brott begåtts, att snabbare och på ett säkrare sätt få fast brottslingen eller brottslingarna. Men givetvis måste man vara väldigt noggrann med sin kameraövervakning så att ett tillfredsställande integritetsskydd uppnås. Därför anser vi moderater att vi redan nu bör fastslå att en utvärdering av lagen bör äga rum så snart det finns tillräckliga erfarenheter av dess användning. Men regeringen är inte beredd att tillåta samma undantag för butiker. Vi moderater anser att regeringen faktiskt missbedömt butikernas övervakningsbehov. Jag trodde att det var så enkelt att förstå att det är just i området precis intill in och utgångskassorna som den största rånrisken finns. Det är det onekligen farligaste stället i butiken. Oftast begås brotten på kvällar eller helger då det är obekväm arbetstid. Det innebär att de butiksanställda oftast arbetar ensamma. Under 1997 begicks 650 rån i butik, och detta skedde vid flertalet tillfällen just i området vid in och utgångskassan. I och med att säkerhetens höjts vid post och bankkontor har antalet rån minskat mot dessa inrättningar. Men i stället ökar butiksrånen. Fru talman! Vi moderater anser att det är viktigt att butikerna, liksom post och bankkontoren, undantas från nuvarande tillståndskrav, eftersom utvecklingen tenderar att gå mot färre post och banklokaler och fler butiker som upplåter en del av butikslokalen för tillhandahållande av post och banktjänster. Denna utveckling kommer med all säkerhet att fortsätta. Det är en fråga som är högaktuell just nu för oss här i kammaren. Fru talman! Det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte är beredd att inse butikernas behov och därmed instämma i vår reservation.

Fru talman! Miljöpartiet är emot den utvidgning som regeringen föreslår. I praktiken innebär förslaget att det blir tillståndsfritt att installera allmän kamera. Vi godtar däremot förslaget att banklokaler och postlokaler får installera sådana kameror. Det är inrättningar där man handskas med pengar i stor skala, och därför accepterar vi det. Dessutom sägs det i propositionen att post och bankkontor skall ansöka om tillstånd om de vill spela in ljud. Det tycker vi också är positivt, och därför avstyrker vi inte helt propositionen. Men vi motsätter oss alltså att butikslokaler får installera en kamera utan att anmäla det till länsstyrelsen. Vi tror att det innebär en stor risk för att kameraövervakning kommer att breda ut sig och bli ett problem, om man inte genom lagstiftning håller en restriktiv linje. Miljöpartiet vill ha kvar gällande lag för butikslokaler som säger att tillstånd endast meddelas om sökanden kan anses ha ett befogat intresse av att få använda övervakningskamera och att detta intresse inte lika väl kan tillgodoses på något annat sätt. Vidare skall hänsyn tas till den personliga integriteten. Denna skrivning tycker vi är alldeles utmärkt. Vilka är då argumenten för att göra denna stora utökning av kameraövervakning? Jo, att förhindra brott. Det vill vi ju alla. Men kan man verkligen göra det? De effekterna är inte tillräckligt utredda. Analyserna visar att effekterna inte alls står i relation till kostnaderna och hotet mot integriteten. Nu föreslås utökning utan utbildning och personkontroll av dem som får tillgång till att spela in film och kan avgöra hur materialet skall hanteras. Jag har roat mig med att titta i branschens och de handelsanställdas egna tidningar och se vad de säger om problemet. För visst är det ett problem att ensamma butiksanställda blir rånade. Tryggheten för de anställda är viktig. Men jag ser faktorer som att affärer utökar sina öppettider och att en anställd är ensam i affären. Därför har också butiksrånen blivit råare. I åtta fall av tio används vapen, och hälften av dessa är skjutvapen. Våldshandlingar finns med i spelet. Rikspolisstyrelsen har en särskild butiksgrupp som studerar de här brotten noga. Där säger man också att den största riskgruppen för att drabbas av rån är små, kvällsöppna livsmedelsbutiker i storstäder, butiker utan larm och med ensamarbetare. Bensinmackarna har ju börjat handla med allehanda varor. De har börjat ha dygnet-runt-öppet. Detta är en trend som ökar kraftigt, och med den följer butiksrånen. Ju längre man har öppet, desto mer ökar butiksrånen. Inom branschen säger man själv att man skulle vilja att detta kunde stävjas. Man vill inte ha butiker som har öppet under så här lång tid, sena kvällar och dygnet runt. Det säger man själv från facket och från branschen. Man rekommenderar också att man har två anställda om man har öppet sena kvällar. Det borde vara självklart att en användare först i sista hand tar till kameraövervakning. Det borde man göra när alla andra åtgärder har prövats, och inte som utredaren föreslår låta behovet bli en sekundär fråga. Övervakning av butikslokaler skall ske undantagsvis, och inte som huvudregel. Andra brottsförebyggande åtgärder än kameror måste prövas. Det är nämligen ingen mirakelkur. Tvärtom kan det innebära en falsk trygghet. Rånarna har ju mask eller rånarluva. Det spelar alltså ingen roll om man filmar dem eftersom man ändå inte ser vilka de är. Kontrollen är också svår. En effektiv tillsyn måste till. Nu får vi reda på att länsstyrelserna har fått tre miljoner i ett första steg. Men de pengarna räcker bara till att kontrollera de 4 000 kameror som finns i dag. Vi tycker från Miljöpartiets sida att man inte behöver lägga denna stora uppgift på länsstyrelsen. Vi tycker i stället att det finns andra ärenden som har större prioritet när det gäller resurser. Jag tänker då på miljötillsynen av verksamheter, som behöver pengar i första hand. För den dolda kameraövervakningen finns ett förslag som vi i Miljöpartiet inte heller accepterar, och som vi har reserverat oss för tillsammans med Vänstern och Folkpartiet. Utredningen om kameraövervakning föreslog att bestämmelserna om undantag från upplysningsskyldighet skulle utgå i den nya lagen. Men så har man inte gjort, utan man har dem med. Utredningens motiv till förslaget var att polisen bakvägen skulle få tillstånd till den dolda kameraövervakningen vid förundersökning trots att rekvisiten härför inte var uppfyllda, t.ex. på grund av att brottet inte var tillräckligt allvarligt. Därför tycker vi att den dolda övervakningen skall finnas i lagen om hemlig kameraövervakning, och inte i den allmänna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under mom. 2 och reservation 4 under mom. 4.
Herr talman! Kia Andreasson kan gå med på kameraöverkning i bank och postlokaler, men är inte beredd att ställa upp för butikerna. Hon medger att butikerna är mer och mer utsatta. Jag tycker att det är litet synd att hon inte kan försöka inse den trygghet det skulle ge personalen att kunna få kameraövervakning. Jag tror inte alls att man bara enkelt kan anställa två personer. Det har visat sig bli alldeles för dyrbart. Vi i allmänheten kanske behöver denna service. Det är ju ändå vi som styr öppethållandet och hur det skall gå till. Därför tycker jag att det är litet märkligt när Kia Andreasson i sin reservation säger att kameraövervakning inte är någon mirakelkur mot brottslighet. Det kan väl jag också hålla med om, men det är i alla fall en bra bit på vägen mot att försöka förhindra brott. Om brott begås kanske man också snabbare kan få tag på gärningsmannen. Därför kan jag inte förstå varför Kia Andreasson inte kan gå med på det här även för butikerna.
Herr talman! Skälet till det är att post och banklokalerna är färre. Länsstyrelsen har lättare kontroll över dessa inrättningar. Butikslokaler finns däremot i ett ofantligt antal. Man kan inte på samma sätt hålla koll på var de finns, och hur detta sköts. Man har sett i rapporter och undersökningar att butiker utan larm och med ensamarbetare är de som drabbas mest. I första hand tycker jag att andra åtgärder skall vidtas före kameror, som jag sade. Det skulle då vara att inrätta larm. Av de råndrabbade butikerna saknade 38 % larm. Över 60 % av fallen drabbade ensamarbetare. Om man har försökt med alla åtgärder för att förebygga brott, Maud Ekendahl, kan man ansöka hos länsstyrelsen i dag. Det har inte inneburit några problem om man har angett skäl. Det är alltså möjligt. Vi gör det inte omöjligt, utan precis som jag sade skall det vara sekundärt och skälen skall anges. Det tycker jag är lämpligt.
Herr talman! Brottsligheten ökar ju hela tiden i butikerna. Varför skall vi inte nu, när vi behandlar ett betänkande och kan ge möjligheten, ha en framförhållning i stället för att efter ett halvt eller ett år stå här igen och mala en ny proposition, ett nytt betänkande och en ny diskussion och sedan kanske gå med på det hela? Det är väl bättre att ha framförhållning? Jag ser att larmet larmar, Kia Andreasson, men ofta hinner ingen till platsen medan brottslingarna är där. Man måste få identifikation på brottslingarna för att klara upp brotten. Vi har ju så dålig uppklarningsprocent här i Sverige. Därför finns det all anledning att kunna komplettera det hela med just kameraövervakning för butikernas skull. Kan inte Kia Andreasson hålla med om det?
Herr talman! Kia Andreasson föreslår andra åtgärder först, som jag har nämnt flera gånger. Jag tror att de är mycket bättre, eftersom en linje visar att dygnsöppna butiker, eller mackar som det är i detta fall, har fler råntillfällen. Jag måste hänvisa till en engelsk erfarenhet och undersökning. Där står att kameraövervakning kan ha positiv verkan. Maud Ekendahl pratade som att det skulle vara just en mirakelkur. Men det kan alltså ha positiv verkan tillsammans med andra brottsförebyggande åtgärder. Det Maud Ekendahl sade stämmer inte. Jag har inte hört att det skulle vara stora problem för de butiker som ansöker hos länsstyrelsen om kameraövervakning. Det finns inga indikationer på att det skulle vara jättesvårt att få tillstånd.

Herr talman! I detta betänkande behandlas en ny lag om allmän kameraövervakning. Den ersätter den tidigare lagen om övervakningskameror. Förslaget innebär en lagreglering av avlyssning och upptagning av ljud som sker i samband med optisk övervakning och vidare att allmän kameraövervakning i banker, postkontor och butikslokaler undantas från kravet på tillstånd. Utskottet tillstyrker regeringens förslag med undantag av upplysningsplikten där utskottet föreslår att skyldigheten att upplysa om kameraövervakning skall inträda redan när övervakningsutrustningen sätts upp. Jag vill inledningsvis yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Låt mig inleda med att instämma i och framhålla vikten av att en lag av det slag som här behandlas tar största möjliga hänsyn till och har respekt för människors integritet. Man skall inte behöva känna sig övervakad och kontrollerad var helst man rör sig. Det är grundläggande för lagstiftningen. Men vi lever i en tid när människor hyser oro och rädsla för att utsättas för brott. Därför är det likaledes samhällets uppgift att i mesta möjliga mån förhindra brott och öka människors trygghet, men också att klara upp brott. I den statistik som finns tillgänglig kan vi konstatera att bl.a. butiksrån, stölder m.m. ligger på en oacceptabelt hög nivå. Butiksrånen har ökat kraftigt de senaste åren. Det är mot den bakgrunden självklart att vår rädsla och oro ökar, inte minst för den som arbetar i butik och framför allt gör det under tider när risken är som störst att utsättas för detta. Det är inte ovanligt att man jobbar ensam i små kvartersbutiker under kvällstid och helger. I det förslag till lagändring vi nu behandlar har därför intresset att förhindra och utreda brott fått en mer framträdande roll. Men regeringen framhåller fler än en gång i förslaget att dessa intressen alltid måste vägas mot den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten. Även om man nu frångår kravet på tillstånd för användning av övervakningskameror i banker, postkontor och butiker finns det regler som skall vara uppfyllda innan anmälan lämnas in till länsstyrelsen, nämligen att övervakningen har till enda syfte att förebygga och avslöja brott, att kameran är fast monterad och försedd med fast optik, att användaren träffar överenskommelser med skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som företräder de anställda, att upplysning måste anslås i lokalerna att övervakning sker. Lägg därtill länsstyrelsens utökade skyldighet att utöva regelbunden inspektion och att den tillsynen inte bara begränsas till vissa angivna uppgifter utan även omfattar kontroll av att samtliga bestämmelser i lagen följs. Dessutom bereds kommuner tillfälle att yttra sig, och JK kan överklaga beslut enligt lagen. När det gäller rätten att överklaga beslut enligt denna lag föreslås inga förändringar i förhållande till den nuvarande regleringen. Förslaget synes väl avvägt mot integritetsintressena och statens ansvar för att förhindra och avslöja brott. Så till reservationerna. I reservation 1 från Folkpartiet ifrågasätts om regeringen i förslaget tagit rimlig hänsyn till skyddet för den enskildes integritet. Vidare anser man att det är oklart om förslaget kommer att få de brottsförebyggande effekter som regeringen eftersträvar. Enligt utskottets uppfattning tar förslaget hänsyn till skyddet för den enskildes integritet. Men som jag tidigare har anfört har samhällsansvaret för människors trygghet, dvs. möjligheter att förhindra brott och klara ut brott, fått en mer framträdande roll. I Folkpartiets motion anförs att regeringen skulle ha den uppfattningen att kameraövervakning skulle vara en mirakelkur i det brottsförebyggande arbetet. Då har man väl inte läst propositionen särskilt väl. Regeringen skriver att det kan bidra till en minskning av brottsligheten samt att en viktig förutsättning för att uppnå bättre effekter är att kameraövervakningen används tillsammans med andra brottsförebyggande åtgärder. Utskottet delar regeringens syn att övervakningskameran är ett viktigt komplement till andra brottförebyggande åtgärder. Folkpartiet vill ha till stånd en försöksverksamhet på vissa orter som sedan skall utvärderas innan förslaget kan träda i kraft. Utskottet finner ingen anledning att tillämpa lagen försöksvis. Lagen och utvecklingen kommer att följas nogsamt. Regeringen skriver på s. 37 i propositionen att vid en kommande utvärdering av reformen - man har alltså redan uttalat att en utvärdering skall ske - bör frågan om anmälningsskyldigheten särskilt belysas. I reservation 2 från Miljöpartiet finns krav på tillstånd för kameraövervakning i butikslokaler. Där vill jag anföra detsamma som för reservation 1, nämligen att regeringen inte har den uppfattning som Miljöpartiet hävdar. Det krävs mer åtgärder än kameraövervakning i det brottsförebyggande arbetet. Man bör ha vidtagit sådana åtgärder innan kameraövervakningen startar. Det står också att läsa om på s. 28 i propositionen. I reservation 3 föreslås att kameraövervakning vid butikers in och utgångar skall undantas från krav på tillstånd. Vi är väl ganska överens om att vi skall införa en allmän kameraövervakning. Någon vill göra det försöksvis, någon vill begränsa förslaget och någon vill utvidga förslaget till viss del. Det visar väl att det liggande förslaget är väl avvägt. Moderaternas förslag på enbart en anmälan om övervakning vid inoch utgångar till butiker skulle medföra att det blir svårt att röra sig på offentliga platser i centrala delar med många butiker utan att bli övervakad. Låt mig till sist säga litet grand om reservation 5 om länsstyrelsernas tillsynsverksamhet. Regeringen anser ju att den måste utökas väsentligt till att gälla regelbunden inspektion och även omfatta kontroll av lagens samtliga delar. Hur omfattande en regelbunden inspektion och tillsyn är framgår ju inte särskilt tydligt av propositionen. Därför har jag svårt att se på vilket sätt Folkpartiets uppfattning skiljer sig från regeringens om regelbunden inspektion. Det torde vara svårt att ifrågasätta både omfattningen av tillsynen och om länsstyrelserna ges tillräckligt med resurser för sin uppgift innan lagen fått verka en tid. Låt oss återkomma till den diskussionen vid ett senare tillfälle när det finns ett bättre underlag för att diskutera detta. Herr talman! Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Det känns som om Margareta Sandgren instämmer helt vad gäller farligheten för butikerna. Jag känner inte att jag får en tillräcklig motivering till varför det här undantaget inte kan ges för butikerna. Det handlar om småföretagare. Det bli förödande konsekvenser om småföretagare får ett inbrott eller ett grovt rån i sin butik. Jag undrar också hur Margareta Sandgren ser på utvecklingen. Instämmer Margareta Sandgren i vad jag har sagt om att post och banktjänster mer och mer förs över till butikslokaler? Hur kommer ni att ställa er när det med stor sannolikhet kommer att ske brott i dessa kombinerade butiker?
Herr talman! Några hävdar ju att det här lagförslaget är en kraftig utvidgning. Jag tror att det förslag som nu ligger är väl avvägt. Vi får nogsamt följa utvecklingen både när det gäller hur användandet av övervakningskameror sker och om det så småningom skall utvidgas ytterligare till att gälla det som Moderaterna har yrkat på. Jag tycker att vi skall följa den utvecklingen. Jag tycker att det är ett väl avvägt förslag.
Herr talman! Jag reagerade på Margareta Sandgrens anförande där hon säger att vi får återkomma senare till hur det skall kontrolleras. Det är ett väldigt konstigt sätt att införa ett så vitt begrepp och ge fritt fram för installationer av kameror i alla butiker och sedan säga efteråt att vi får se hur det kan bli med tillsynen. Jag tycker att det är den svaga länken i det här förslaget. Jag tycker att det är att frånsäga sig ansvaret.
Herr talman! Det står alldeles tydligt i propositionen, Kia Andreasson, att tillsynen skall utvidgas kraftigt, att det skall ske en regelbunden inspektion och att lagens alla delar skall kontrolleras. Men det är svårt att säga i dag vad regelbunden är. Är det varje månad eller en gång i halvåret? Vi får vänta tills lagen har varit kraft en tid och se vilka behov som finns av ytterligare inspektioner, om de skall ske tätare och om det då krävs mer resurser. Men det är inte som Kia Andreasson säger, att jag skulle ha sagt att det inte behövs någon regelbunden inspektion. Så har jag inte uttryckt mig.